Herr talman! Naturvårdsfrågorna dyker upp i ett antal olika utskott i riksdagen. Vattenkraftsfrågorna ligger hos bostadsutskottet, andra miljöfrågor behandlas av jordbruksutskottet, och frågor som rör SMHI:s verksamhet handläggs i trafikutskottet. SMHI arbetar med just det statliga verk som jobbar med meteorologi och hydrologi, alltså väder och vatten. Det här betänkandet handlar om vatten. Jag vill då speciellt ta upp frågor som gäller vatten i skogsmark. Kopplingen mellan skogsbruksmetoder och översvämningar är mycket tydlig i en del länder, där man får stora översvämningar och mycket erosion. Det finns en omfattande forskning och en del resultat därifrån. Men i Sverige Prot. 1988/89:125 har vi inte någon betydande forskning på det här området. Kunskaperna är 31 maj 1989 mycket små. Trots det finns ett antal skäl till att man borde titta närmare på : & dSthA Vissa dammsäkerhets De skogsbruksmetoder som numera används bygger på att man tar upp relativt stora hyggen. Ett hygge har ju mycket svårare att ta emot det vatten som kommer i nederbörden. Ytavrinningen är stor. Det borde bidra till större översvämningsrisk. Förekomsten av hyggen medför vidare att grundvattennivån stiger. Det beror på att träden är borta och att trädens rötter, som normalt suger upp vatten, är döda. Därmed stiger grundvattennivån. Man kan få en försumpning. För att möta det har man inom skogsbruket tagit till dikningsmetoder: Man talar om skyddsdikning, något som nu är mycket omfattande i Sverige. Vi dikar mer än någonsin här i landet. Det är till stor del beroende på skyddsdikningen. Dikningen innebär naturligtvis att vattenavrinningen ökar igen. Den medför också att sumpskogar och sumpigare partier i terrängen dikas ut. Därmed minskar markens förmåga att hålla kvar vatten, dvs. lagringskapaciteten i marken minskar. Även det börleda till att översvämningsrisken tilltar. Dessutom kan man notera att stora hyggen på sommaren värms upp mycket snabbare än den tidigare skogen. Det gör att man får en kraftigare konvektion i luften ovanför, och det kan leda till kraftigare nederbörd på sådana ställen från bymoln. Även det skulle kunna bidra till en större översvämningsrisk. Det här har man alltså undersökt mycket dåligt i Sverige. Man har gjort översiktliga inventeringar av vad man vet och kan inte slå fast att det skulle finnas ett bestämt samband mellan dessa faktorer och de översvämningskatastrofer som vi hittills har haft. Men de undersökningarna är, som bl.a. Annika Åhnberg har visat i debatten i dag, inte speciellt fylliga. Det finns i Sverige ingen professur i vare sig skogshydrologi eller skogsmeteorologi. Krav på sådana har rests från de få forskare som jobbar med det här. Behovet är mycket stort, inte bara på grund av översvämningsrisken utan också för skogsbruket, som ju är ekonomiskt mycket viktigt för vårt land, och naturligtvis även för att kunna åstadkomma bättre beräkningar när det gäller vattenkraften. Därför har miljöpartiet motionerat i frågan. Ärendet har tidigare behandlats i trafikutskottet, där vi krävt ytterligare 10 miljoner, dels till älvcentraler och fler undersökningar, dels till en professur som vi föreslagit i anslutning till den proposition som nu behandlas. Det kravet är alltså mycket välgrundat, och jag hoppas verkligen att det kommer med i den forskningspolitiska proposition som kommer nästa år. Jag vill speciellt framhålla reservationerna 1 och 3, och även det särskilda yttrande — nr 2 — där vi utvecklar tankegångarna om SMHI. Jag vill också nämna vattenkraften. Åsa Domeij tog upp tillåtlighetsprövningen enligt 3 kap. 4 § vattenlagen och frågan om kostnad och nytta när det gäller vattenkraftsexploateringar. Meningen med den nya vattenlagen var att man skulle ta hänsyn även till sådan nytta som inte går att mäta i pengar — naturvärden, rekreationsvärden, osv. Vi har ett konkret exempel som gäller Ammerån, där man inte tagit hänsyn till det. Åsa Domeij frågade Hans 111 Gustafsson hur han såg på den saken, och han kommenterade inte den frågan. Jag vill därför upprepa den till Hans Gustafsson: Är ni nöjda med det sätt på vilket den nya vattenlagen fungerar? Är ni nöjda med att man fortfarande inte när det gäller tillåtlighetsprövningen för vattenkraftsexploateringsföretag tar hänsyn till naturvärden, rekreationsvärden, som man inte kan mäta i pengar? Med detta yrkar jag bifall till samtliga reservationer där miljöpartiet finns med.

Herr talman! Gång på gång har man i den här debatten tagit upp frågan om de moderna skogsbruksmetoderna och deras inverkan på vattenståndet och sambandet med eventuella översvämningar. En av de viktigaste orsakerna till att det har blivit rätt mycket översvämningar under senare år är de förändrade jordbruksmetoderna och de förändrade skogstransportmetoderna. På 1950 och 1960-talen pågick en viss användning av myrängarna. Då hade man en uppdämning för att översila de här markerna. Tillsammans med den uppdämningen fanns också en mycket omfattande flottningsuppdämning i vårt land. Den flottningsuppdämningen innebar att man behöll vårvattnet i småbäckar och smärre sjöar under en längre tid och använde det för att höja vattenståndet under det att man flottade ned timret. När man upphörde med flottningen rev man också i huvudsak alla flottningsdammar, och alla tillstånd till flottningsdämning upphörde. Det innebär att nedtappningen av det vattnet har tidigarelagts. Det har också lett till översvämningar. Det är väl alldeles riktigt att en omfattande dikning innebär att nedtappningshastigheten för vattnet ökar. Men det är också riktigt att en omfattande dikning och en ytterligare beskogning i de utdikade områdena leder till att man får en ökad avbördning genom växternas egen avdunstning. Kortsiktigt leder dikningen säkerligen till att man får ned mer vatten på kort tid. Långsiktigt innebär den ökade skogsbeväxningen sannolikt att man får en motsatt effekt. När man på 1950-talet hade att avveckla de enorma genomhuggna områdena i Norrland, hade man ofta virkesförråd på 10—15 m”/ha. Då kalavverkades enorma ytor, och som följd blev det naturligtvis en mycket snabbare avrinning från de kalhuggna områdena än vad som är fallet i dag. Visserligen är det nu en något större avverkning, men det sker på ett mycket mindre antal hektar än under den tid då det väldiga omställningsarbetet utfördes. Skall vi satsa på ökad forskning, bör man nog på ett helt annat sätt än tidigare se på sambandet med flottningens upphörande. Naturligtvis bör man också se på ändringarna beträffande ängsbruket som har lett till precis samma resultat.

Herr talman! Studerar man innehållet i skatteutskottets betänkande 33, som behandlar regeringens proposition om särskild skatt på företagsvinster, kan man lätt få intrycket att det är ett mycket väl underbyggt betänkande. Men här bedrar skenet verkligen. Cirka två tredjedelar av betänkandet upptas av ett protokoll från den hearing som skatteutskottet anordnade i frågan. Söker man efter de åsikter som eventuellt kan finnas hos utskottets majoritet, hittar man dem utspridda på närmare tre sidor, men de upptar inte ens en sida sammanlagt. Om man hade skrivit ett betänkande om vad skatteutskottets majoritet tycker i detta ärende, hade det räckt med en sida. Jag kommer därför, herr talman, att hålla mig till propositionen för att inte behöva debattera mot ett helt omotiverat avslag. På s. 12 i propositionen står följande: ”Ett viktigt mål för regeringens ekonomiska politik under den innevarande mandatperioden är att dämpa den inhemska prisoch kostnadsstegringen. En fortsatt snabb prisoch lönestegringstakt är inte godtagbar. Vinstutvecklingen i det svenska näringslivet har under flera år varit god och kan förväntas bli så även under år 1989. Driftsöverskottet netto ökade år 1988 med ca 15 miljarder kronor till ca 180 miljarder kronor. År 1989 väntas ökningen bli ungefär lika stor enligt beräkningar baserade på konjunkturinstitutets prognoser. Företagens likviditet och lönebetalningsförmåga är mycket god. På senare tid har vidare tecknen på överhettning på arbetsmarknaden blivit allt tydligare. Arbetslösheten har sjunkit till en mycket låg nivå, samtidigt som bristen på arbetskraft gör sig allt mera kännbar inom olika branscher, yrkesområden och regioner. I detta perspektiv finns en uppenbar risk att löneökningarna också under de närmaste åren blir högre än vad som är förenligt med kraven på samhällsekonomisk balans. Det är därför nödvändigt att begränsa de nominella löneökningarna. En åtgärd som kan verka dämpande är att minska företagens likviditet och lönebetalningsförmåga genom en skatt på företagens vinster. Regeringen har genom en skrivelse till riksdagen den 31 december 1988 meddelat sin avsikt att föreslå en sådan skatt.” Detta resonemang kan möjligen låta bestickande. Har det gått så bra för svenskt näringsliv, och är det så bra ställt i svensk ekonomi, kan det möjligen vara på sin plats med den nyårssmäll som Bo Lundgren talade om. Det finns dock ett ganska allvarligt men, nämligen att analysen brister ordentligt. Den som tar del av det avsnitt som jag nyss läste upp kan tro att ekonomin blomstrar, men regeringen har faktiskt utelämnat ganska många väsentliga faktorer, av vilka två förtjänar att nämnas. Balansproblemen i svensk ekonomi berörs över huvud taget inte. Det faktum att Sverige enligt OECD:s analyser håller på att halka ned till sista platsi tillväxtligan nämns över huvud taget inte i denna beskrivning. Det här 115 är inte precis något att skjuta salut för, och därför är den vidtagna åtgärden — nyårssmällen — fel. Höjd skatt är dock ingen ovanlig åtgärd. Det är där regeringen brukar hamna. På kontor är det vanligt med plojskyltar. Jag minns att jag i min ungdom själv hade en på vilken det stod: Det är inte de snällaste pojkarna som kysser de vackraste flickorna. Uppe hos Ingrid Isberg, vår utomordentliga våningssekreterare, finns en skylt på vilken det står: Oroa dig inte, det ordnar sig aldrig. Jag har ofta undrat vad det står på den skylt på väggen hemma hos Kjell-Olof Feldt som han sitter och tittar på. Men behöver man egentligen undra? Måste det helt enkelt inte stå någonting i den här stilen: Oroa dig inte, du kan ju alltid höja skatten. Det måste i varje fall vara någonting som gör att regeringen inte ser eller i varje fall nonchalerar de signaler som visar att tillväxten är på väg ned i botten, att skattesystemet driver upp löner och priser samt hotar konkurrenskraften, att veckoarbetstiden sjunker och att sjukfrånvaron ökar kraftigt. Oavsett vad det är som gör att ni socialdemokrater inte vill se dessa tecken, så är i varje fall ett säkert. Det hjälper inte att höja skatten, inte ens om man gör det för företagen. Hade detta varit felet i svensk ekonomi, skulle det för länge sedan ha rättats till. Betänkandet förefaller som sagt fylligt, men det beror inte på att utskottets majoritet har besvärat sig med att göra någon analys. Annars hade det funnits en guldgruva att ösa ur i den hearing som har hållits. Men denna har inte gjort något som helst intryck på majoriteten. Man nämner över huvud taget inte en enda sakuppgift från den. Utskottsmajoriteten, regeringens transportkompani här i kammaren, tillstyrker lakoniskt regeringsförslaget utan att själv ha vare sig någon mening eller något skäl. I motiveringen i propositionen står vidare att den nya skatten bör vara tillfällig och avse 1989 års vinster. En skatt på företagens vinster under år 1989 bör verka dämpande på lönestegringstakten redan under detta år men framför allt under 1990, säger man också. Men hearingen visade ju klart att det över huvud taget inte är belagt att denna typ av vinstindragning har något som helst inflytande på löneutvecklingen. Inte heller har löntagarfonderna dämpat lönekraven, vilket var ett av argumenten för dessa fonder. Jag vill i sammanhanget redovisa vad som står i finansplanen, nämligen att förslaget om en särskild vinstskatt har till syfte att vara en tillfällig finanspolitisk åtgärd. Regeringens långsiktiga skattepolitik påverkas inte. Det där tycker jag är både intressant och oroande. Det beror litet grand på vad man menar med regeringens långsiktiga skattepolitik. Menar man den politik som regeringen hittills har fört? I så fall är det verkligen oroande. Den har varit som ett pärlsnöre av skattehöjningar. Man får innerligen hoppas att regeringen avser en del av de ambitioner som det utredningsarbete som nu är på gång på skatteområdet visar. I utlandet följer man nu våra planer på en reformering av skattesystemet med stort intresse. Där har man noterat, liksom vi har gjort, att en bolagsskatt på över 50 96 är alldeles för hög. Man har också noterat att ambitionen är att få ned bolagsskatten till ungefär 30 90. Vad gör då de märkliga svenskarna? Jo, regeringen lägger fram ett förslag om att höja bolagsskatten till 62,5 Jo vid oförändrad inkomst och till 69 26 på — Prot. 1988/89:125 vinstökningar. Tala om felaktiga signaler! 31 maj 1989 När jag ingick i kommittén för indirekta skatter blev jag vid ett tillfälle beskylld för att ett förslag som jag lade fram gav felaktiga signaler. Här kan man verkligen tala om felaktiga signaler. De tvivel om avsikterna på skattepolitikens område som detta vingelbeslut inger måste helt enkelt skada Sverige. Det skapar en osäkerhet som kan leda till att viktiga satsningar och företagsetableringar sker utomlands i stället för i Sverige. Vinstnivån är nämligen inte, vilket man försöker ge ett intryck av, för hög. I stället visar gjorda undersökningar att de företag som har både svensk och utlandsbaserad verksamhet i huvudsak tjänar in sina vinster utomlands. Ja, inte ens LO tycker att vinstnivån är så hög att den vållar några problem. Tvärtom är man på det hållet orolig för att industrisektorn inte ökar i den takt som vore önskvärt. Vi har därför från folkpartiets sida yrkat att riksdagen borde uttala att plötsliga förändringar av företagsbeskattningen är särskilt negativa i Sverige, där en stor del av företagsamheten har utlandsanknytning. Självfallet yrkar vi också avslag på förslaget om tillfällig skatt på företagsvinsterna. Herr talman! Låt mig avslutningsvis påminna om att när engångsskatten på pensionsspararnas medel drevs igenom här i kammaren, sade finansministern att den skatten var så bra att den skulle man bara använda en gång. I konsekvens med detta måste jag uttrycka allvarliga farhågor för att den här skatten blir permanent. Herr talman! Jag har också litet grand funderat över vad det kan stå på kammarens ärade socialdemokratiska ledamöters plojskyltar. Jag antar att de i vart fall har en där det står: ”Plikten framför allt — tryck på ja-knappen!” Det lönar sig inte så mycket, men jag yrkar likväl bifall till samtliga folkpartireservationer vid betänkandet.

Herr talman! Regeringens förslag till särskild skatt på företagsvinster motiveras i propositionen med behovet av åtstramning och dämpning av löneutvecklingen. Centerpartiet avvisar det resonemanget och yrkar avslag på propositionens förslag. Det grundläggande och viktigaste motivet för detta avslagsyrkande är att ett genomförande av förslaget skulle innebära höjning av det totala skattetrycket, ett skattetryck som redan är för högt och som på sikt behöver sänkas i stället. Det andra skälet är att den särskilda vinstskatten kan förväntas få ingen eller ringa effekt på lönebildningen. Det har bekräftats av såväl pågående lönerörelse som vid den av skatteutskottet anordnade utfrågningen. Det tredje skälet är ärendets bristfälliga beredning, och det har redan tidigare berörts i den här debatten. Det fjärde skälet är att förslaget står i strid med de långsiktiga ambitionerna att sänka skattesatser och bredda skattebasen. Emellertid kunde redan vid motionsskrivandet i anledning av propositionen förutses att det med vpk:s och möjligen också miljöpartiets stöd skulle bildas en majoritet för någon form av indragning från företagen. Från kg centerpartiets sida var vi därför förutseende nog att ställa ett andrahandsyrkande för den händelse avslagsyrkandet inte skulle vinna riksdagens gehör. Andrahandsyrkandet innebar att de indragna medlen skulle placeras på ett räntelöst konto i riksbanken för senare återgång till företagen, alltså en företagsanknytning. Detta skulle bl.a. ha inneburit att höjningen av skattetrycket hade uteblivit. Det här visade sig vid utskottsbehandlingen vara välbetänkt. Det formulerades snabbt ett alternativ som innebar just en företagsanknytning, med möjlighet för företagen att använda de indragna medlen till åtgärder för förbättring av den yttre och/eller den inre miljön. Det resulterade i ett flertal bordläggningar, initierade av regeringspartiet. Det slutliga resultatet blev att vpk inte anslöt sig till det formulerade andrahandsalternativet utan anslöt sig till socialdemokratin. Vid den slutliga utformningen av betänkandetexten har det sedermera visat sig att vpk i det här hänseendet har sålt sig för en vattvälling. Jag vill gärna citera det inslag i betänkandet som fick vpk att vända. Det står i betänkandet att det kan ”finnas skäl till att någon del av de medel som den särskilda vinstskatten inbringar används för utbildning av kortutbildade vuxna. I vilken omfattning och hur detta skall ske bör dock prövas i samband med arbetet med nästkommande års budget.” Kan man tänka sig något mera innehållslöst åtagande än det just nu citerade? Jag skall inte plåga Lars Bäckström med impertinenta frågor kring värdet av denna s.k. eftergift från regeringspartiet, eftersom jag vet att han är särskilt känslig på denna punkt. Men jag skall med särskilt intresse följa den vidare utvecklingen av det här ärendet, och jag vill uttrycka en förhoppning att även Lars Bäckström och framför allt hans partikamrater med intresse skall följa den vidare utvecklingen och också dra lärdom av denna utveckling. Jag beklagar att när det visat sig omöjligt att vinna gehör för ett rent avslagsyrkande det inte var möjligt att få majoritet för det formulerade andrahandsalternativet. Jag beklagar också att resterande partier efter vpk:s avhopp inte kvarstod vid detta förslag, därför att det kunde ha möjliggjort vpk:s omprövning fram till dagens kammarbehandling och möjliggjort ett realpolitiskt inslag även i denna fråga. Centerpartiet kvarstår alltså vid sin ursprungliga och principiella ståndpunkt att yrka avslag på regeringens förslag. Vi gör det därför att det regeringen föreslår drabbar näringslivet dels genom ett ökat skattetryck, dels i form av brist på stabila planeringsförutsättningar, utan att åstadkomma några nyttoeffekter. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 9.

Herr talman! Vissa av kammarens debatter löper inte i de banor som blocken borde forma. Men det finns de som gör det, och denna kvälls debatt tror jag skall arta sig till en debatt där höger är höger och vänster är vänster. Kan det komma något nytt ur en sådan debatt? Ja, om vi vidgar debatten. Om vi ser frågan om företagsbeskattningen i ett principiellt perspektiv, går det att få liv i diskussionen. Vpk:s klassiska kritik brukar rikta sig mot kapitalets vinster. Högerns lika klassiska recept brukar vara: Låt vinsterna växa! Det är striden mellan rött — Prot. 1988/89:125 och blått, svart och vitt. Men så enkelt är det nog inte. Jag tror mig förstå att 31 maj 1989 medan vänstern anser sig bäst på att fördela välståndet, anser sig t.ex. folkpartiet vara bäst på att skapa välstånd. Och det är ju sant att det är bättre att få 45 20 av 60, dvs. 27, än att få hälften av 50, för det blir bara 25. Det kan ligga en tanke i det. Så grundfrågan är: Skapar höga, lågt beskattade vinster en snabb och långsiktig ekonomisk tillväxt, en bättre välfärd? Är det så, bör man betänka sig både en och två gånger när man beskattar företagen. Jag skall nu i sex punkter försöka redovisa hur jag resonerar och mina slutsatser kring frågan om beskattning av företag och vinster. För det första. Är det sant — det alla tycker sig veta — att vpk inte tycker om stora vinster? Att inte vara för vinster innebär på något sätt att man är för förluster. Alla inser att det är en orimlig ståndpunkt. Jag vill hävda att goda vinster ger utrymme för höjda reallöner. Höjda reallöner är jag för. Jag vill också hävda att goda vinster är en bra bas för ett stabilt skatteuttag, som kan användas till sociala satsningar. Jag är för sociala satsningar. Goda vinster kan vara en indikator på en effektiv produktion, liksom god kvalitet, och produktion som svarar mot verkliga behov. Det kan mycket väl vara så. Därför kan jag stödja en politik för goda vinster. Grundfrågan är i stället kontrollen över produktionen och vinstens pris. Jag vet att jag inte vill betala för vinsten med en förstörd miljö, vare sig det gäller arbetsmiljö eller natur. Jag vet vad alla vet. Det kan illustreras med en sliten bild. Det finns fullgoda skäl att ge gödning för att få tillväxt. Alla vet dock att man sedan måste skörda — annars haltar det här resonemanget. Vi vet också att vi inte får övergöda, eftersom det kostar mer än det smakar. För det andra. Den berömda tredje vägen har utgått från att vi skall skapa större vinster. Man har skapat större vinster på politiskt vis genom devalveringslinjen — 26 96 på två år under 1981/1982. Man har fått vinster via en facklig politisk samverkan med återhållsamma lönekrav. Det har lett till vinster med en generös företagsbeskattning och enastående reserveringsmöjligheter. Vi har breddat vägen med sparbeting i den offentliga sektorn. Landstingen har tappat 10 miljarder på 1980-talet. Vägen har också breddats tack vare en enastående internationell högkonjunktur. ”Terms of trade” har gynnat svenska varor. Man har relativt sett fått bra betalt för dem. Detta har lett till enastående vinster. Räntabiliteten på eget kapital var 17 90 1988 för börsbolagen och de mindre familjeföretagen. Näringslivet har ett driftöverskott på ca 300 miljarder. Industrins nettovinstmarginal beräknas för nästa år vara uppemot 7 Jo. Nyligen passerade börsen en värdevall på 700 miljarder kronor. När jag började arbeta politiskt år 1968 låg vallen på 20 miljarder. Det här är en bild av den extremt höga vinstnivån. I skatteutskottets utfrågning kring vinstskatten hade LO:s Edin en nyanserad syn på vinster. Han anförde att det visserligen är bra med vinster, men att de inte skall vara större än att man kan tillgodose kraven på tillväxt, balanserad utrikeshandel och full sysselsättning. Vinsterna skall dock inte 119 vara större än så, eftersom de för med sig fördelningsproblem. I nr tre år 1989 av Ekonomisk debatt påpekar nationalekonomen Lennart Erixsson att den tredje vägen har lett till inlåsningseffekter i ekonomin. Hans slutsats är: ”För att uppnå prisstabilitet vid full sysselsättning får inte den genomsnittliga vinstnivån tillåtas att bli för hög.” Erixsson menar att med större press på vinsterna skulle företagen vara mer benägna att satsa på ny teknik. De stora vinsterna används helt enkelt fel. Pengarna används inte för att hitta nya marknader och produkter. Vi får inlåsning i etablerade spår. Med den slutsatsen anknyter Erixsson till vad som var en tämligen etablerad sanning bland ekonomerna under efterkrigsperioden. Den svenska Rehn-Meidnermodellen byggde på att man avvisade generell vinststrategi. I den s.k. EFO-modellen pläderade man i alla fall för en konstant vinstnivå. Det var den etablerade linjen under de s.k. rekordåren fram till 1970-talet. Under 1980-talet drev nyliberalerna igenom ett systemskifte i debatten. Borgerliga idéer fick fäste och vinststrategin etablerades. I dag finns det mycket som tyder på att det varit en Döbelns medicin — medicin som hjälper för stunden, men ger etter värre problem för morgondagen. Utan press faller gärna produktiviteten. Kapitalisten blir litet rund och lat. Nyföretagande stimuleras inte. Innovationstakten faller av. Det blir attraktivt att ersätta investeringar i realkapital med arbetskraft. För att travestera en amerikansk reklamslogan kan man säga: When you only are number two, you try harder. De svenska företagen har dock fått sig platsen nummer ett till skänks av regeringen. Produktiviteten i industrin utvecklas tyvärr otillfredsställande. Sveriges tjänsteexport minskar. Vår export av högteknologi och elektronik utvecklas ogynnsamt. Elektronikindustrin hade en högre marknadsandel vid ingången av 1960-talet än vad den hade i mitten av 1980-talet. Jag säger därför att det är bra med vinster. De får dock inte vara så stora att moderniseringen av produktionen, och därmed på sikt tillväxten, upphör. Det är vad som händer. Kan Sveriges ekonomi, för det tredje, komma på rätta banor igen, om vi såsom jag anser har styrt in i en återvändsgränd? Det kan den naturligtvis göra. Vpk har i sina ekonomisk-politiska motioner redovisat vänsterns väg. Det skall jag dock inte gå in på här, eftersom det är en skattedebatt. Med det sagda om vinst och ekonomi har jag dock velat peka på att 80-talets sanning om vikten av dagens höga vinstnivå är en diskutabel sanning, om man önskar stabil ekonomisk tillväxt. Jag menar således att det kan vara bra för Sverige med en lugnare vinstutveckling. Det kan t.o.m. vara bra för företagens långsiktiga utveckling. En vettig väg att strama åt ekonomin är att öka uttaget av vinstskatter från företagen. Då får svenskarna också nytta av att industrin har goda vinster, inte bara de svenska företagen. En sådan vinståtstramning ger inte heller några bieffekter i vad gäller signalerna från marknaden till företagen. Den indikatorn behåller vi. De planerade skattereformerna utgör också skäl för ökat skatteuttag från företagssektorn. Vi i vpk har inget emot ett minskat skatteuttag på arbetsinkomster, särskilt inte bland låglönegrupperna. Vi inser dock att det måste betalas av någon. Vi tror inte att man får någonting gratis. Prot. 1988/89:125 I USA finansierade man sin skatteomläggning med ett ökat skatteuttag på 31 maj 1989 företagen — 120 miljarder dollar mer på fem år. Denna väg tänker tydligen inte Sverige följa enligt Åsbrinks RINK. Nog är det väl underligt att Reagan i detta avseende faktiskt ligger en smula till vänster om RINK och Åsbrink. Hur skall vi, för det fjärde, kunna gå vidare med företagsbeskattningen? Jag kan inte gå in på alla aspekter, eftersom tiden är knapp. En princip vill jag dock ta upp. En grundtanke borde vara att man skall utjämna skillnaderna i effektivt uttag mellan mindre och större företag. Som det nu är belastar man de mindre företagen hårdast. Det är de företag som har de lägsta relativa vinsterna. Det är naturligtvis inte rimligt att vi har en regressiv företagsbeskattning. I propositionen har regeringen, för det femte, valt att motivera sitt något ökade skatteuttag med hänvisning till åtstramning och broms på löneglidning. Denna argumentering är inte övertygande. Vinstnivån är i dag så hög i storföretagen att de kan klara en rejäl löneglidning även med den här skatten. Det resonemanget håller således inte. För ett halvår sedan föreslog några TCO-ekonomer en indragning i samma syfte. De talade då om en indragning med 15 96 av rörelseresultatet, vilket skulle ge ca 20 miljarder kronor. Regeringen föreslår nu en indragning på 3,5 miljard kronor. Vid utfrågning av finansministern sade han att ett högre uttag vore konfiskation. Förra året erlade emellertid den samlade företagssektorn ungefär 21 miljarder kronor till företagsbeskattning. Det är ungefär lika mycket som man lade ut på reklam, 20 miljarder, eller på affärsresor, 23 miljarder. Då är det inte konfiskation att ta ut 3,5 miljarder eller något mer. Samma minister hävdade någon vecka senare att man kan öka arbetsgivaravgifterna med några procentenheter. Dessa avgifter drabbar fattiga och rika företag lika. Om man inte klarar en något högre vinstskatt, hur skall man då klara en höjning av arbetsgivaravgiften? Resonemanget stämmer inte. Slutligen, för det sjätte. Vad skall man använda pengarna till? Vi i vpk föreslår att intäkterna borde brukas för att bygga upp en ny typ av förnyelsefonder som inte är företagsanknutna. Vi menar att dessa fonder borde finansiera utbildningsinsatser, främst för lågutbildade. Det skall de göra även i företag som står utanför vinstdelningen och inom den offentliga sektorn. Vi vet ju att de största behoven finns i de företag som har låga vinster. Det finns i och för sig stora behov även bland vinstrika företag. Först var SAP kallsinnigt till denna idé. Under beredningen har jag som vpk-representant därför diskuterat med de icke-socialistiska partierna om alternativa satsningar. Det är riktigt som Rolf Kenneryd säger. Vi har diskuterat i en öppen anda. I ett läge övervägde vi att skriva oss samman om en lösning, där pengarna skulle stanna i företagen men brukas för miljöoch utbildningssatsningar. Men det var inte en bra lösning för oss, eftersom vi då inte kunde förmedla pengar till företag utanför vinstföretagen och till offentlig sektor. Jag höll det dock som ett rimligt alternativ till att låta pengarna försvinna in i en budget som redan visar överskott. I slutskedet accepterade dock den socialdemokratiska sidan ett tillkännagivande att regeringen skall göra satsningar kommande budgetår. Det är ett 121 steg i rätt riktning. Kenneryd kan säga att det är för litet, men det är ett steg i rätt riktning. Det är det särskilt som vi tror att man uppträder hederligt i politik till dess motsatsen är bevisad. Det kanske Kenneryd har andra erfarenheter av. Jag litar hittills på hederligheten. En annan sak är viktig. Jag tror att både jag och ledamoten Kenneryd tycker att arbetsmiljöfonder kan vara en vettig satsning. Om man då ser det som att man fick detta tillkännagivande plus arbetsmiljöfonden, som i och för sig innebär mer pengar, har regeringen i viss mening bjudit över vpk. Det är bara att notera att regeringen kan komma med överbud ibland. Herr talman! Jag vill också yrka bifall till vpk:s reservationer i betänkandet.

Herr talman! Jag noterar att den svenske kapitalisten har ändrat karaktär genom åren bara på den korta tid jag har suttit i riksdagen. Förr var han, i Tommy Franzéns tappning, en helt omoralisk typ som var beredd till närmast vad som helst för att tjäna ytterligare en krona. Nu har han blivit en litet godmodig typ, som gärna blir litet bekväm och mjäkig och slår sig till ro om vinsten skulle bli hyfsad. Jag tror inte att någon av dessa beskrivningar stämmer riktigt på våra svenska företagsledare, som ju i vpk:s tappning brukar kallas för kapitalister. Jag måste dock säga att jag föredrar den senare beskrivningen av den svenske kapitalisten. Det är litet svårt att på tre minuter föra en debatt om vinstens betydelse. Det går helt enkelt inte. Låt mig bara helt kort konstatera, herr talman, att det inte är under de år då svensk industri har haft ett lågt vinstläge eller inga vinster alls som bättre arbetsmiljö, reallöner, nya produkter, nya satsningar och nya industrier har kommit till stånd. Det är snarast under den tid då vinstläget har varit hyggligt. Därför är det ganska viktigt att vi upprätthåller ett hyggligt vinstläge i Sverige.
Herr talman! Jo, det var också min poäng, ett hyfsat vinstläge. Just nu är vinstläget för högt. En av de senaste årens nobelpristagare, Robert Solow, påpekar just att det är att se det litet för enkelt att säga att vi får tillväxt genom extremt höga vinster och extremt högt sparande. Han säger att det är minst lika viktigt med teknologisk utveckling, forskningssatsningar och utbildningssatsningar. Om vinsterna här i Sverige är för låga, varför finns Volvo i Sverige och transporterar för miljardtals kronor sina bilar till USA, om Sverige nu har en sådan hård företagsbeskattning? Är det för att USA har ännu hårdare företagsbeskattning, som man stannar i Sverige? Är det för att man tar dessa transportkostnader? Det finns fördelar i Sverige som motiverar att Volvo finns i Sverige. Det har att göra med kvaliteten på produkten, säkerheten i produktionen, svenska arbetares skicklighet och tyvärr också att svenska Volvoarbetare får alltför litet betalt. Just nu har vi ett vinstläge som innebär att man inte behöver skapa innovationer. Man får vinsten gratis genom devalveringsbeslut, genom politiska åtgärder. Men det är inte bra för företagarna att få så mycket gratis. Det bör nog sättas litet mer sprätt på kapitalisten, annars blir han just litet rund och lat.
Prot. 1988/89:125 Herr talman! Vinsten på industriella investeringar i Sverige har faktiskt 31 maj 1989 varit lägre än obligationsräntan under många år. Detta är oroande. Det faktum att svenska företag med utlandsbaserad verksamhet i huvudsak tjänar in sina vinster utomlands är mycket oroande. Det kommer, med naturnödvändighet, att leda fram till tanken om det inte är bättre att etablera sig utomlands. Det kommer vi som nation att lida ordentligt av.
Herr talman! Det är riktigt att detta har varit ett problem under många år. De höga räntorna på kapitalmarknaden beror på att staten, speciellt under den borgerliga tiden, inte tog ut det skatteuttag man borde ha tagit ut från företagen. Staten fick då underskott som man lånade till. Man lånade det man borde ha tagit in i skatt. Man lånade från företagen och betalade ränta och drev upp räntorna till en alltför hög nivå på kapitalsidan. Det är helt riktigt. Så blev det när man bedrev socialdemokratisk utgiftspolitik och borgerlig skattepolitik samtidigt.

Herr talman! Man säger att svenska företag går med stora vinster. I det har man rätt. Men man frågar inte varför svenska företag går med så stora vinster. Man säger också att multinationella företag går med stora vinster, och även här har man rätt. Inte heller här frågar man dock efter anledningen. Om någon skulle sätta i gång med att utvinna tegelstenar ur hus här i Stockholm — det finns gott om hus — skulle han kunna driva det företaget med stor vinst, om han inte behövde betala för råvaran och om han inte behövde städa upp efter sig igen. I det fallet kan man dock räkna med att allmänheten skulle inse att företagets vinst motsvaras av en förlust någon annanstans, och vår fiktive person skulle inte få fortsätta sin destruktiva hantering, ens om han försökte betala för den skada han åstadkommit. Nu är det så med en stor del av industrins vinst, att den är möjlig tack vare att man inte behöver betala någon större summa vare sig för den råvara man tar från naturen eller för den förstöring som man orsakar. I dag fick vi höra på nyheterna hur SSAB i Oxelösund genom ett felaktigt avlopp råkat släppa ut nära 70 000 liter bensen, ett cancerframkallande ämne, i naturen. Det är bara en i en sällan sinande ström av händelser, som var och en bidrar till att förstöra de förutsättningar under vilka vi lever. När det gäller svensk industri är det främst svenska miljöproblem som är tydliga resultat av bristen på omsorg om miljön. Det gäller både land, vatten och luft. Dock måste vi erkänna att även Europas miljöproblem och de globala problemen hänger samman med vad vi gör i vårt land. Vi har ett ansvar både för vad vi gör och för att söka påverka andra länder att känna sitt ansvar. Detta är bakgrunden till att vi anser att den vinstskatt som betecknats som ”nyårssmällen” bör användas till att bekosta miljösatsningar i vårt land, i Europa och globalt.

Jag yrkar med detta bifall till reservation 7. Jag skall kanske också nämna att vi i januari hörde en massmedial kör av röster som sade: Vi accepterar att ta in denna vinstskatt, och vi skall använda den inom t.ex. vården. Både från folkpartiet och centern hörde man detta. Det varade inte särskilt länge. Dessa toner har nu tonat ut fullständigt. Nu har man valt att gå samman med moderaterna och säga nej till skatten som helhet. Givetvis skall miljöåtgärder egentligen inrymmas inom företagens normala budget. Det är då helt tänkbart att övervinsterna inte blir lika stora. Normalt sett skall varken den extra skatten eller de utgifter som är ägnade att kompensera för industrins miljöslarv behövas. I det långa loppet borde man alltså slippa sådana plötsliga pålagor som inte är ägnade att underbygga förtroendet för den ekonomiska politiken. Jag yrkar därför bifall även till reservation 10. Det är klart att vi i miljöpartiet delar Rolf Kenneryds tidigare presenterade åsikt om den tillfälliga skattens olyckliga inverkan på förtroendet för den ekonomiska politiken. Men vi har fogat reservation 10 till betänkandet i stället för att ansluta oss till borgarnas reservation 9, eftersom vi vill ha denna miljöprofil. Centern har tydligen inte haft samma intresse av en miljövänlig profilisitt uttalande om att tillfälliga skatter inte skall införas utan planering.

Herr talman! Det svenska näringslivet har under senare år kunnat glädja sig åt en mycket god vinstutveckling. Driftsöverskottet netto ökade år 1988 med ca 15 miljarder kronor till ca 180 miljarder. Konjunkturinstitutet gör bedömningen att 1989 blir ett lika vinstgivande år som 1988. Dessa vinster sätter naturligtvis sina spår bl.a. i en enastående positiv aktiekursutveckling. Det är väl egentligen bara ett eller möjligen två länder som har haft en snabbare tillväxt när det gäller aktiekurserna än Sverige. Det säger sig självt att denna unika utveckling till stor del är ett resultat av den politik som har förts i vårt land. Det har varit en politik som har haft till syfte att öka sysselsättningen, bl.a. genom att stärka näringslivets konkurrenskraft. Och på den punkten har politiken onekligen lyckats. Mot den bakgrunden är det väl närmast logiskt att en del - i detta fall en mycket liten del — av näringslivets vinster tillfaller samhället. En annan orsak till de höga vinsterna är att löntagarna under ett antal år — Prot. 1988/89:125 har tagit sin del av ansvaret för svensk ekonomi genom en stor återhållsamhet — 31 maj 1989 i avtalsrörelserna. Samtidigt har dessa löntagare inte kunnat undgå att se hur aktiekurser och aktieutdelningar har höjts i en rasande takt. Det är klart att sådant skapar fördelningspolitiska problem. Det skapar sociala och politiska spänningar i samhället. Och det är naturligtvis inte bra för samhället. Det är inte heller bra för företagen. Detta är också en god anledning för samhället att ingripa och kapa vinsttopparna. Det största problemet är nog ändå att de rekordstora vinsterna ger företagen en mycket god likviditet och lönebetalningsförmåga. Detta har i sin tur lett till att tecknen på överhettning på arbetsmarknaden blivit tydligare, vilket bl.a. visar sig i en mycket stor brist på arbetskraft inom olika branscher, yrkesområden och regioner. Risken för att vi de kommande åren skall få löneökningar som är oförenliga med kraven på samhällsekonomisk balans är stor. Därför måste de nominella löneökningarna begränsas. Den åtgärd som regeringen nu föreslår i detta syfte är att minska företagens likviditet och lönebetalningsförmåga genom en särskild skatt på företagens vinster. Skatten i fråga skall vara tillfällig och utgå på 1989 års vinster. För att undvika tillämpningssvårigheter och administrativa problem har skatten utformats efter förebild av den s.k. vinstdelningsskatten. För att ytterligare begränsa de administrativa belastningarna på företagen och skatteförvaltningen kommer kretsen av skattskyldiga att minska genom att det fasta fribeloppet för vinstdelningsskatten höjs från 1 till 2 milj.kr. Det skall emellertid också sägas att det finns en och annan som har invändningar mot talet om överhettning i svensk ekonomi. Vid den offentliga utfrågning som skatteutskottet anordnade den 2 maj hävdade representanter för Sveriges Industriförbund inte helt oväntat att konjunkturen är på väg nedåt och att åstramningen i form av en särskild vinstskatt kommer vid fel tidpunkt. Det är en uppfattning som inte delas av många. En alldeles övervägande majoritet av landets ekonomer är överens om att den svenska ekonomin är överhettad och behöver kylas av. Det framgick klart vid den offentliga utfrågning som finansutskottet anordnade för någon månad sedan. I skatteutskottets utfrågning den 2 maj framfördes med eftertryck liknande åsikter från de stora löntagarorganisationernas representanter. Vi vet också att fyra av riksdagens partier anser att åtstramningsåtgärder behövs. Skulle någon trots detta behöva fler argument för sådana åtgärder kan vederbörande gå till relativt färska konjunkturbarometrar som pekar i samma riktning. En viktig orsak till överhettningen i vår svenska ekonomi är en s.k. löneglidning på mellan 4 och 5 96 under senare år. I klartext betyder det att vissa arbetsgivare anser sig kunna höja lönerna kraftigt utöver vad som föreskrivs i centrala avtal. Då inställer sig frågan varför man gör så. En av orsakerna är naturligtvis arbetsmarknadsläget. Det finns helt enkelt inte folk att få tag på, och då stiger priserna på arbetskraften, dvs. lönerna. En annan orsak är att vissa företag har råd att betala mycket högre löner än andra företag. Och råd har de bl.a. därför att de har så höga vinster. Det finns alltså ett klart samband mellan vinstnivån och löneglidningen. Ett verksamt medel mot löneglidning och åtföljande överhettning i ekonomin blir därför att något beskära dessa vinster och därmed lönebetalningsförmågan. 125 Bo Lundgren och i viss mån Rolf Kenneryd har här i kammaren talat om att regeringen skulle bryta mot något slags spelregler för näringslivet. Men den särskilda vinstskatten är ju till för att korrigera näringslivet och arbetsgivarnas beteende, vilka på sätt och vis bryter mot vissa spelregler, nämligen de spelregler som har upprättats i centrala avtal och som innebär att man inte skall ha någon löneglidning. Regeringen bryter alltså inte mot några spelregler utan försöker helt enkelt korrigera ett felaktigt beteende. I detta sammanhang vill jag se tillbaka och peka på år 1980 när vi hade en borgerlig trepartiregering. Då genomförde regeringen en liknande vinstindragning. Riksdagen fattade beslut med anledning av den borgerliga regeringens förslag om att dra in 25 96 av vinsten, som skulle sättas på ett räntelöst konto där pengarna skulle stå i fem år. Detta skedde utan någon som helst förvarning, och det skedde i exakt samma syfte som den särskilda vinstskatten nu införs. Jag vill därför ställa en fråga till Bo Lundgren och Rolf Kenneryd: Var inte det en ändring av spelreglerna? Är det så att det som var högsta sanning och största politiska visdom 1980 är i dag, 1989, är totalt förkastligt? Det skulle vara intressant att få en förklaring till detta från Bo Lundgren och Rolf Kenneryd. Fru talman! Det jag nu har sagt är en allmän bakgrund till propositionen om särskild vinstskatt. Det är också en allmänt hållen kommentar till några av reservationerna i skatteutskottets betänkande och till det som har anförts här i kammaren. Jag skall avslutningsvis kommentera några av de mera specifika problem som aktualiseras i en del reservationer. I reservation 1 kritiserar de borgerliga partierna beredningen av propositionen.

Ett ansenligt antal myndigheter och organisationer har alltså haft tillfälle att avge synpunkter på regeringens förslag om en särskild vinstskatt. Det bör väl också sägas, inte minst med anledning av de påpekanden som har gjorts tidigare här i kväll, att lagrådet och konstitutionsutskottet kort och gott konstaterar att regeringen iakttagit regeringsformens krav på beredning av ett sådant ärende. Därmed faller de borgerligas kritik platt till marken. Jag yrkar avslag på reservationen i fråga. I reservation 2 — också den av de tre borgerliga partierna — ifrågasätts om regeringen respekterat det s.k. retroaktivitetsförbudet i regeringsformens 2 kap. 10 §. Dessa tankar avvisas emellertid kategoriskt av såväl lagråd som konstitutionsutskott. Det är för mig skäl nog att yrka avslag på reservationen. I två reservationer av vpk resp. miljöpartiet framförs krav på att de medel som inflyter med hjälp av vinstskatten skall specialdestineras till vissa angivna ändamål. Dessa ändamål är i och för sig viktiga, men jag anser för min del att anslagen till dem bör prövas i samband med att budgetpropositionen arbetas fram. Jag yrkar därför avslag på dessa båda reservationer liksom på övriga till betänkandet knutna reservationer. Avslutningsvis vill jag också — Prot. 1988/89:125 yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet. 31 maj 1989

Fru talman! Låt mig först besvara den fråga som Lars Hedfors ställde. Jag tycker att anständigheten kräver att man besvarar frågor. Frågan rörde den likviditetsindragning som gjordes av den borgerliga regeringen på sin tid. Det finns en väsentlig skillnad mellan den då vidtagna åtgärden och den som nu föreslås. Då rörde det sig om en ren likviditetsindragning, alltså inte någon skatteindragning från företagen till statsverket. Den var företagsanknuten med återbetalning, dvs. i stort sett identisk med vårt i motionen framförda andrahandsalternativ. Sedan ondgör sig Lars Hedfors mer eller mindre över företagens vinstutveckling. Jag tycker att vi i övrigt under debatten har varit överens om att vinstutvecklingen behövs i en högkonjunktur för att åstadkomma reserver för kommande konjunkturnedgångar. Jag har väldigt svårt att förstå logiken i Lars Hedfors argumentation när han säger att löntagarorganisationerna har tagit ansvar i tidigare lönerörelser och därmed påverkat vinstutvecklingen i höjande riktning och att de nu skulle belönas för denna återhållsamhet genom lönedämpande vinstindragningar. Det är ju en klåfingrighet som går utöver det mesta som vi i övrigt fått bevittna. Lars Hedfors åberopar att åstramningsåtgärder behövs och menar att denna uppfattning delas av ett antal partier i denna kammare. Men då skall det naturligtvis vara verkningsfulla åtgärder. Den tilltron har i varje fall inte vi i centerpartiet när det gäller den nu föreslagna åtgärden. Avslutningsvis vill jag ställa följande konkreta fråga: Tror verkligen Lars Hedfors mot bakgrund av den löneutveckling som vi åtminstone kan se tendenserna till att den föreslagna vinstindragningen verksamt kommer att bidra till en dämpad löneutveckling?
Fru talman! Lars Hedfors tar upp problemen med löneglidning, överhettning osv. Men det finns faktiskt två vägar att gå här. För det första gäller det då den väg som socialdemokraterna av någon underlig anledning alltid väljer - Kjell-Olof Feldt har ju själv sagt att en marginalskattereform är den absolut snabbaste och effektivaste vägen när det gäller att komma till rätta med de svenska problemen. Ert val innebär skattehöjningar och åtstramningar samt att människor får göra försakelser. För det andra gäller det den väg som vi i folkpartiet har föreslagit. Vi har ju föreslagit att en rejäl del av skattereformen genomförs redan före nästa år, så att människor stimuleras att arbeta. Vi måste se till att de verkliga problemen i svensk ekonomi löses. Tillväxttakten sjunker ju så mycket att vi snart ligger på sista plats bland OECD-länderna. Dessutom är skattesystemet sådant att Prot. 1988/89:125 lönerna drivs upp och priserna höjs. Men allt detta kan vi råda bot på genom 31 maj 1989 en skattereform. Men det handlar då inte om att höja skatterna. Veckoarbetstiden liksom människors arbetsvilja minskar. Men sådant kan påverkas genom den föreslagna åtgärden. Sjukfrånvaron ökar kraftigt. Men även detta problem kan till viss del lösas med vårt förslag. Så till frågan om huruvida den här åtgärden kommer i rätt tid, om överhettningen kommer att bestå och om vi kanske kommer att få uppleva att aktiviteten i världsekonomin minskar. Här har det kommit intressanta signaler. Häromdagen fick vi t.ex. reda på att man i USA räknar med att bilförsäljningen under detta år kommer att minska med 8 20. Detta är intressant, mot bakgrund av att USA faktiskt har varit världsekonomins motor under väldigt många år. När det gäller sådana här signaler måste man vara lyhörd.
Fru talman! Jag är väldigt besviken över bristen på saklig argumentation beträffande vår motion. I betänkandet står det att utskottet avstyrker miljöpartimotionen, eftersom utskottets mening är sådan. Men det uttalandet har ju inget som helst innehåll. Lars Hedfors gick dock ett steg längre och sade att man skall återkomma till frågan. Men inte heller det uttalandet anser vi vara ett sakligt bemötande. Vad vi säger är ju att industrins vinster kan kopplas till att företagen inte betalar tillräckligt mycket när det gäller den miljöförstöring som åstadkoms. Mot den bakgrunden yrkar vi att vinstskatten delvis skall utgöra en kompensation, eftersom miljöförstöringen kostar en hel del. Håller Lars Hedfors med om att industrins vinster delvis kan förklaras med att företagen inte betalar tillräckligt mycket när det gäller den miljöförstöring som åstadkoms? Om så skulle vara fallet, vore det då inte lämpligt att dirigera inkomsterna av skatten på det sätt som vi föreslagit?

Fru talman! Vi har nu hört representanterna för de olika partierna redovisa sin syn på vinstskatten. Till socialdemokraterna vill jag säga: Det är positivt att ni åtminstone gör något. Men — som en dansk kung en gång sagt till svenskarna — det var för litet, för sent och för klent. Det borde ha gjorts mera — men inte för att förhindra en löneglidning i vinstrika företag, för det skulle vara alldeles för klent, utan för att ta in vinsterna och dela med sig av det goda. Svenskarna blir ju inte rikare och får det heller inte bättre bara därför att vissa svenska företagare får det bättre. Vitsen med höga vinster — dessa kan ibland faktiskt vara en fördel — är att skatteunderlaget blir gott. Men detta skall också utnyttjas. Ger man kreaturen kraftfoder, må man också mjölka dem. Så till en annan sak. Ni kunde inte gå med på en höjning av skatteuttaget från 15 till 25 26. Men ni kunde väl ändå ha gått med på att utsträcka skatteuttaget till det kommande skatteåret 1990. Allt pekar ju på att det även då blir en vinstökning om runt 20 96. 1990 blir ett mellanår före den stora 129 reformen 1991. Därför är det dumt att så att säga skapa en möjlighet till skatteundandragande — eftersom vinsten kan skyfflas över till nästkommande år. Det är ju känt att storföretagen har utmärkta möjligheter att sprida vinsterna över åren. Man skapar härmed, skulle jag vilja säga, en skatteö med reducerad skatt följande år. Kontrollproblemen blir enorma. Det hade varit bättre — och då skulle man också ha sluppit problemen med retroaktivitetsdebatten beträffande det ena året — att åtminstone ha ett system som gäller för två år framåt. Där tar faktiskt de borgerliga poäng, som säger att det inte är bra att göra snabba kast när det gäller beskattningen. I så motto vill jag värna om företagen. Dessa skall ju ha åtminstone en viss aning om vad som kommer att drabba dem under de närmaste åren. Från de borgerliga partiernas sida sägs det att vinsterna inte är nog höga. Men när blir de nog höga? Alltsedan 50-talet har företagens räntabilitet inte varit så god som den är nu. Därom är alla ekonomer överens. Man hänvisar till att räntabiliteten är bättre i övriga Europa. Men i det avseendet gör man en felaktig bedömning. Själv är jag lärare. Om jag frågar städerskan i min skola — hon är danska — vilken lön hon skulle ha om hon arbetade i Danmark — blir svaret att lönen skulle vara dubbelt så hög. Men om man bara hänvisar till förhållandena utomlands, skulle alla lokalvårdare eller anställda över huvud taget i Sverige ha dubbelt så hög lön. Nej, vi måste mäta med svenska mått. Industriförbundet och Näringslivets Ekonomifakta har presenterat olika siffror och hänvisar till OECD. Men dessa uppgifter är mycket dubiösa. När det gäller OECD råder inte full klarhet. Man mäter räntabilitet på materiellt kapital. Men det är ingen vedertagen mätmetod när det gäller räntabiliteten inom OECD, utan det är något som Näringslivets Ekonomifakta har konstruerat. Vinsterna har ökat med ungefär 20 90 flera gånger under 80-talet. Dessutom har detta skett under flera år i följd. De anställda däremot har inte fått motsvarande löneökningar. Löneökningarna är i storleksordningen 5, 6 eller 7 70. De extremt höga vinsterna gör att företagarna inte behöver se om sitt hus. Det är en av orsakerna till den låga tillväxten. Man behöver alltså inte satsa på en styrning av kapitalet och på utveckling av nya branscher. Man får ju ändå bra betalt för gamla stapelvaror, såsom trävaror, utan nämnvärd förädling. Således är det inte nödvändigt att plöja ned pengar på satsningar på elektronik och framtidsmarknader. Det här är dock farligt, eftersom det skapar inlåsningseffekter. Det är detta som jag har kallat för Döbelnsmedicin — en sådan har socialdemokraterna nämligen valt. Påhejade av de borgerliga partierna har socialdemokraterna valt en mycket enkel väg. Den klassiska retoriken har fått vara förhärskande: Låt vinsterna stiga, för då går allt bra! Men vad vi behöver är vinster som används till förnyelse av det svenska näringslivet. Från något borgerligt parti har det sagts beträffande ekonomin attt.ex. Turkiet minsann har högre tillväxt än Sverige. Ja, men vilken slutsats kan dras av det? Innebär det att vi måste införa samma lönesystem som man har i Turkiet eller samma fackföreningsprinciper som gäller där? Nej, det kan väl ingen tycka. Förvisso kan tillväxttakten vara högre i vissa andra länder. Om jag skulle fasta i fjorton dagar, skulle den procentuella tillväxten vara gigantisk när jag åter började äta — detta jämfört med om jag hade intagit kost på normalt sätt. Naturligtvis är det något svårare att öka tillväxten i ett land som Sverige, Prot. 1988/89:125 som redan är ett högindustrialiserat land. Jag kan dock hålla med om att 31 maj 1989 ökningstakten är för låg. Men grundorsaken tror jag mig känna till, nämligen att de alltför stora vinsterna har gjort att vi fått inlåsningseffekter i föråldrade industriella sektorer. Marknadskompetensen har helt enkelt inte utvecklats. Det har varit fråga om politiskt styrda vinster.

Fru talman! Till skillnad från Bo Lundgren svarade Rolf Kenneryd på min fråga om hur det kunde komma sig att det som var högsta politiska sanning år 1980 nu är en förkastlig politik. Rolf Kenneryd sade ungefär så här: Det är skillnad mellan år 1980 och år 1989, eftersom det 1980 var fråga om en likviditetsindragning. Det är alldeles riktigt, det finns en skillnad. Men det var inte poängen i det jag sade. Jag påpekade att man på det här viset år 1980 ruckade på de s.k. spelreglerna för näringslivet. Rolf Kenneryd har inte svarat på frågan varför man år 1980 plötsligt och oväntat kunde införa dessa ändrade spelregler för näringslivet. Varför kan man inte göra det nu? Bo Lundgren har inte heller svarat på dessa frågor, och jag vore tacksam om man kunde göra det. Bo Lundgren kommer sedan in på vinstutvecklingen i Sverige i förhållande till den som skett i andra länder. Han säger att den inte är särskilt kraftig i Sverige. Nej, det stämmer i vissa företag. Men i de stora löneledande företagen, där den största löneglidningen finns, har vi också de största vinsterna. Tidningen Affärsvärlden hade för en tid sedan en artikel i vilken man visade att de 500 största företagen i Sverige nu i fråga om lönsamhet ligger nära eller t.o.m. över den historiska rekordnivån. Olof Ljunggren, som var inbjuden till skatteutskottets utfrågning, påpekade det faktum att det var dålig lönsamhet i företagen under de sista åren av 1970-talet, men att den nu var bättre. Det har i varje fall gått åt rätt håll. Aktieutdelningarna står ändå i viss mån i proportion till vinsten. De femton största börsnoterade företagen ökar detta år sina aktieutdelningar med 26 70. Börsvärdet, vilket också i viss mån avspeglar vinsterna, har på Stockholms Fondbörs ökat med 110 miljarder kronor under de senaste sex månaderna. Kan man tänka sig en bättre vinstutveckling! Mellan åren 1985 och 1989 ökade börsvärdet på Stockholms Fondbörs med 118 96. Det är siffror som talar sitt tydliga språk. Bo Lundgren säger att vinstnivån inte har någon betydelse för löneglidningen. Men det är väl ganska självklart att om vinstnivån är lägre för företagen så får de en mindre likviditet och en minskad lönebetalningsförmåga. Detta är också något som de många ekonomer som var närvarande vid skatteutskottets utfrågning påpekade. En av Industriens Utredningsinstituts ekonomer, Nils Henrik Schager, har också pekat på detta samband. Nog är det litet konstigt när man från borgerligt håll framhåller hur mycket investeringarna kommer att sjunka genom den här vinstindragningen. Man säger att investeringarna kommer att minska i Sverige, men lönebetalningsförmågan minskar inte alls. Det måste finnas något inkonsekvent i det resonemanget. Jag vill fråga de borgerliga debattörerna hur de ser på detta. 131 Kjell Johansson vill redan nu genomföra en stor del av skattereformen. Men Kjell Johansson har väl ändå märkt att vi befinner oss mitt i ett intensivt utredningsskede? Skall vi föregripa dessa utredningar? Vi har framför oss en mycket omfattande remissomgång i fråga om dessa utredningar. Vill verkligen Kjell Johansson att vi skall strunta i remissinstanserna? Det var inte så länge sedan han kritiserade regeringen för att förbigå remissomgången när det gällde vinstskatten. Någon konsekvens och logik måste det väl ändå finnas även i Kjell Johanssons resonemang. Jag blev inte riktigt klok på Gösta Lyngås resonemang. Å ena sidan säger han att vinstskatten är förkastlig och att vi inte skall ha sådana tillfälliga indragningar. Å andra sidan säger han att dessa 3,5 miljarder behöver vi för investeringar i miljöåtgärder. Antingen behöver vi dessa pengar, eller så behöver vi dem inte. Hur skall det vara? Inte nog med det. Så sent som i går föreslog Gösta Lyngå i riksdagen att man skulle ta 1,5 miljarder från skogsföretagen. Var finns logiken här? Lars Bäckström säger att det hela är för litet och för sent. Ja, det är möjligt, men jag vill ändå påpeka att vi under de senare åren har genomfört ganska stora indragningar från näringslivet. Från socialdemokratiskt håll tycker vi att denna skatt är ungefär lämplig vid den här tidpunkten.

Fru talman! Lars Bäckström sade att det är högre tillväxt i vissa länder och därvid nämnde Turkiet. Han tog också ett litet konstigt exempel, som gick ut på att vi skulle anamma deras regler. Problemet, Lars Bäckström, är inte att tillväxten är högre i vissa länder. Problemet är att tillväxten, om vi följer den kurs som vi har valt, kommer att vara högre i alla OECD-länder än i Sverige. Det är det som är problemet. Lars Bäckström talar också om vinstnivån. Jag sade i mitt anförande att det fanns en guldgruva att ösa ur och menade protokollet över den hearing vi höll. Jag tror faktiskt att Lars Bäckström skulle kunna studera det svar som P-O Edin gav då han fick frågan av Hugo Hegeland om den svenska exportindustrin skulle komma att expandera om den särskilda vinstskatten godtogs. Svaret visar tydligt att P-O Edin är mycket bekymrad för den svenska exportindustrins utveckling. Han säger t.o.m. att det inte är vinstnivån, marknaden eller efterfrågan det är fel på, utan att det är de andra sektorerna som är alltför framgångsrika. Då menar han att exportindustrin, 133 industriella investeringar, kommer först på tredje plats. Först har vi de finansiella investeringarna, sedan har vi utlandsverksamheten och därefter de svenska industriella investeringarna. Lars Hedfors återkommer gång på gång till löneglidningen. Men snälla Lars Hedfors, hur skall man kunna få annat än en hög löneglidning i ett land där man för att ge den anställde en krona mer i kuvertet måste höja lönerna med 4—5 kr.? Det är alldeles självklart, närmast en naturlag, att det i ett sådant läge blir våldsamma löneglidningar. Det är det man också rättar till genom att göra som vi från folkpartiets sida vill, genomföra en stor del av skattereformen. Lars Hedfors säger att man inte hinner genomföra detta på grund av remissomgången. Remissomgången skall vara avslutad den 6 oktober. Man har nära tre månader på sig att klara av detta. Man har hela sommaren på sig i departementet att förbereda en lagstiftning för en delreform som lagstiftningsmässigt kan bli mycket enkel. Den kan omfatta ganska få moment i en kommande reform. Nog är väl detta, tycker jag, en bagatell jämfört med den nyårssmäll som den tillfälliga vinstskatten utgör och den takt i vilken ni nu genomför åtstramningspaket. Aktieutdelningarna ökar. Ja, de svenska aktieutdelningarna är av tradition mycket låga. Den svenska aktiemarknaden har egentligen varit uppbyggd på värdeökning, på värdetillväxt i aktierna. Utdelningarna har i ett internationellt perspektiv varit mycket låga. Hamnar vi i ett läge där värdena stagnerar måste detta komma till uttryck på utdelningssidan. Har inte vinsterna varit fantastiska? säger Lars Hedfors. Vilka vinster? Vinsterna på den finansiella marknaden, på aktiebörsen? Men det är inte det som är oroande. Det oroande är att Sverige som exportnation måste satsa på en industriell utbyggnad som gör att vi kan klara oss fortsättningsvis. Vi kan inte räkna med att för all framtid ha ett förhållande där aktievärdena kommer att öka. Så småningom börjar de falla igen. De avspeglar substansvärdet. De avspeglar kanske för höga förväntningar på vinster. Reaktionen måste någon gång komma.
Fru talman! Lars Hedfors säger beträffande sin tidigare framställda fråga om skillnaden mellan likviditetsindragningen 1980 och den nu vidtagna åtgärden 1989 att poängen i båda fallen var ändrade spelregler. Jag får lov att säga att poängen i det svar jag avgav var att det är en synnerligen väsentlig skillnad mellan en likviditetsindragning för senare användning och en indragning genom beskattning, just med avseende på ändrade spelregler. Lars Hedfors ställde ytterligare en fråga: Varför skulle förslaget till vinstindragningar leda till mindre investeringar, om vi inte har tilltro till att det kan leda till en dämpad löneutveckling? Svaret är synnerligen enkelt. Bo Lundgren har berört det tidigare. Löneglidningen beror i allt väsentligt på bristande arbetskraftstillgång. Därmed tvingas företagen in i löneglidningskarusellen. Jag upprepar i anslutning till denna min tidigare framställda fråga: Tror Lars Hedfors alltjämt att den föreslagna vinstindragningen verksamt bidrar till att dämpa löneutvecklingen? Det vore intressant att höra hans uppfattning i dag på den punkten.
Fru talman! Lars Hedfors har på ett par punkter efterlyst logiken i vår 31 maj 1989 diskussion. Jag kan hjälpa honom med det. Det ena spörsmålet gällde tillfälliga skatter. Nej, vi tycker inte alls att tillfälliga skatter är särskilt bra. Vi tycker, som vi har sagt, att miljöskyddsaspekterna måste kunna tillgodoses inom det permanenta skattesystemets ram. Så hoppas vi att det blir i det långa loppet. Men just nu är de icke tillgodosedda. Det ger en klar motivering för att i detta fall använda den tillfälliga skatten, som vi trots allt har sagt ja till, på ett sätt som vi tycker är riktigt. Det andra gällde inköp av de nämnda skogarna. Det kostar faktiskt en och en halv miljard. Det är inte vi som har hittat på det. Det är Naturskyddsföreningen som har räknat ut det. Det var faktiskt samma en och en halv miljard som jag äskade från skogskontona i går. Det är helt riktigt. Men vi fick avslag på det yrkandet. Därför återkommer jag i dag. Hade ni gått med på det förslaget i går, hade jag generöst dragit tillbaka detta yrkande nu. Det är faktiskt helt logiskt. Det jag däremot inte har fått svar på är den principiella inställningen. Om industrin orsakar miljöskador och därigenom kan göra goda vinster, borde inte vinsterna i så fall användas till att åtgärda de miljöskador som industrin åstadkommer? Det kan jag inte säga att jag har fått svar på.
Fru talman! Detta får bli mitt sista inlägg för denna afton. Det kommer i huvudsak att riktas mot Kjell Johansson. Men även representanterna för de andra borgerliga partierna kan få ta del av kritiken. Det handlar om överbudspolitiken på den borgerliga sidan vad gäller skattepolitik och ”nej-sägeriet”. Man säger nej till skatteuttag på företag och vill sänka skatteuttaget på arbetsinkomster. Man vill inte ha någon ökad beskattning på kapital, fastigheter och bostäder, helst inte på arv och gåvor heller. Vi vill gärna sänka momsen, säger folkpartiet. Detta är alltså skattepolitikens perfekta perpetuum mobile. Ju mer vi sänker skatten, desto mer ökar intäkterna. När skatten är noll är intäkterna troligtvis som störst. Nu menar jag inte att folkpartiet går så långt, men det är att extrapolera inriktningen. Det finns inget perpetuum mobile i skattepolitiken. Men det är tron på ett sådant som har gjort att man menar att man kan låta bli att ta in skatter och ändå hålla kvar välfärden. Men då får man låna, som folkpartiet gjorde. När man lånar till statsutgifterna får man extremt hög marknadsränta. Därför styrs pengar från industriella investeringar. Det ger höga vinster. De skattas icke av. Vad gör man då av pengarna? Jo, man styr in dem i ännu högre vinster genom finansiella operationer. Det är just därför vi inte får industriell tillväxt. Sedan behåller man konstlat höga vinstlägen i den svenska industrin genom att hålla låga löner och genom att föra en devalveringspolitik. Också har man då en gammaldags industri permanentad i stället för att genom skattepolitiken tvinga in kapital till nya sektorer — elektronik, högteknologi etc. — eller tvinga in kapital för att expandera tjänsteexporten, som är alldeles för låg. Det talas om att vi börjar gå mot tjänstesamhället, servicesamhället. 135 Prot. 1988/89:125 Vi har i landet en stor kompetens på detta område, som vi borde kunna utnyttja för export. Men som det nu är lägger man kapitalet på finansiella operationer eller styr över pengarna för att köpa företag utomlands. Industrin har så mycket pengar att Sverige nu är den tredje största företagsköparen ute i Europa. Så mycket pengar har man, och det har man fått genom att vinsterna inte skattas av i Sverige. Vilka andra vägar kan man då gå för att få tillväxt? Många ekonomer, som inte är politiskt bundna, är överens om att det finns andra metoder. Jag nämnde tidigare Robert Solow, som fått priset till Nobels minne och som säger att vad vi kan satsa på är sådant som leveranssäkerhet, service, kvalitet, teknologisk kunskap, marknadskännedom och produktutveckling. Det är någonting annat än den enklaste laisser faire-politiken: att har man en hög vinst, så ordnar sig allting. Det är just därför att jag har den synen som jag inte tror på denna fria marknad. Jag vet att marknaden har dysfunktioner, inlåsningseffekter. Det är därför jag är socialist och vill få in planerade inslag i den ekonomiska utvecklingen. Det är därför jag anser att vi behöver lägga skatt på företagen. Vad vill ni egentligen, Kjell Johansson, lägga skatt på? Det är den fråga man alltid ställer sig om folkpartiets skattepolitik. Finns det något som ni anser att det är värt att beskatta?
Fru talman! Jag skall kortfattat kommentera vad som sagts om marginalskattesänkningarna och remissbehandlingen av detta förslag. Bo Lundgren säger att det inte behövs någon remissbehandling av förslaget om marginalskattesänkning. Men det är ju faktiskt så, Bo Lundgren, att de marginalskattesänkningar som diskuterats i utredningsarbetet är en del i en mycket större helhet. Denna större helhet bör bli föremål för remissbehandling innan man fattar något beslut. Jag noterar att Kjell Johansson nu kan tänka sig att avvakta denna remissomgång. Tidigare har han argumenterat för att vi skall genomföra marginalskattesänkningen omedelbart. Nu säger han att han kan avvakta denna remissomgång, som han anger kommer att vara avslutad den 6 oktober. Det är ju bra, och då kommer det förslag från regeringen om sänkningar av marginalskatten. När det gäller frågan om vad det är som påverkar löneglidningar, som både Rolf Kenneryd och Bo Lundgren tar upp, är det helt klart på det viset att arbetskraftsbristen gör det. Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Arbetskraftsbristen driver upp lönerna. Därför behövs det när det gäller arbetskraften utbudsstimulerande åtgärder. Jag vill peka på att det föreslås sådana åtgärder i kompletteringspropositionen. Jag vill också peka på att det finns sådana inslag i den arbetsmiljöavgift som vi senare kommer att fatta beslut om i riksdagen. Slutligen vill jag ta upp Gösta Lyngås fråga om industrin orsakar skador och om man för den skull bör ta ut någon form av skatt. Det är självfallet riktigt att industrin orsakar skador på miljön. Men frågan är om man skall ta ut kompensation för de skadorna via en vinstskatt eller om det inte är bättre att göra detta genom de punktskatter som redan finns just i detta syfte. Dessutom vill jag för Gösta Lyngå påpeka att en särskild utredning, miljöavgiftsutredningen, har till uppgift att ta fram lämpliga åtgärder för att man skall komma till rätta med miljöförstörande utsläpp från industrin.

Fru talman! Helt kort för att undanröja alla missförstånd! Lars Hedfors sade att vi från folkpartiets sida var beredda att vänta med denna delreform. Självfallet skall delreformen genomföras under hösten och gälla för 1990. Jag skall inte på något sätt provocera Lars Hedfors. Vi får senare ta upp detta om överbudspolitik osv. Men det är litet pinsamt att få stryk både för att vi är ansvarsfulla och ställer upp och gör överenskommelser om skatter och annat och samtidigt för att vi för en överbudspolitik, som vi inte vill finansiera. Det måste ju ändå vara någon ordning på det hela.
Fru talman! I näringsutskottets betänkande 28 behandlas ett förslag från regeringen om att utsträcka den statliga kontrollen över tillverkningen av krigsmateriel till att omfatta också statliga affärsverk. Så långt tycker vi från folkpartiets sida att regeringens förslag är bra. Men det räcker inte. Den statliga kontrollen måste utvidgas till att gälla även de statliga myndigheter som tillverkar krigsmateriel. I en folkpartimotion med Ingemar Elisasson som första namn poängteras att syftet med tillverkningslagen måste vara att förhindra att otillbörlig verksamhet förekommer. Vi anser därför att det är följdriktigt att alla som tillverkar krigsmateriel skall omfattas av lagen, och vi finner det vara synnerligen passivt av både regeringen och utskottsmajoriteten att inte inlemma också de statliga myndigheter som tillverkar krigsmateriel i lagstiftningen. Så länge som myndigheterna inte omfattas av lagen kan ju heller inte krigsmaterielinspektionen bereda sig tillträde till deras lokaler. Inspektionen kan inte heller begära in deklaration om verksamheten. Det finns, som vi ser det, inte något som helst bärande skäl att undanta statliga myndigheter som försvarets materielverk, försvarets forskningsanstalt eller flygtekniska försöksanstalten från att omfattas av tillverkningslagens bestämmelser. Varför skulle just statliga myndigheter inte vara skyldiga att enligt tillverkningslagens bestämmelser lämna både upplysningar och de handlingar som behövs för kontrollen av krigsmaterieltillverkningen? Varför skulle inte statliga myndigheter vara skyldiga att lämna tjänstemän hos krigsmaterielinspektionen tillträde till lokaler där verksamhet bedrivs? Varför skulle inte statliga myndigheter som tillverkar krigsmateriel vara skyldiga att till krigsmaterielinspektionen lämna deklaration om den verksamhet som bedrivs? Skulle det vara så att de statliga myndigheterna, just därför att de är statliga, kan tänkas stå över eventuell otillbörlig verksamhet? Jag tror inte det. Även det föredragande statsrådet tycks tvivla på det, för hon förklarar att hon är beredd att ompröva sitt ställningstagande att låta statliga myndigheter vara undantagna från tillverkningslagens tillämpningsområde, men först om utvecklingen skulle visa att verksamheten vid dessa myndigheter skulle få ett större mått av kommersiell inriktning. Statsrådet säger alltså ”skulle visa sig få”. Syftet med tillverkningslagen måste ju vara att förhindra att otillbörlig verksamhet uppkommer. Det finns då ingen som helst anledning att invänta en sådan utveckling. Tack vare folkpartimotionen har riksdagen nu möjlighet att skärpa lagstiftningen och på så sätt förhindra en oönskad utveckling. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen till detta betänkande.

Fru talman! Det här betänkandet från näringsutskottet gäller ett förslag om att inlemma affärsverken under krigsmaterielinspektionen. Folkpartiets förslag innebär en utvidgning av förslaget till att också gälla andra statliga myndigheter och andra statliga eventuella krigsmaterieltillverkare. Den utvidgningen är motiverad mot bakgrund av att man måste skapa ett nytt förtroende för hanteringen av svensk krigsmaterieltillverkning och svensk krigsmaterielexport. Jag yrkar bifall till reservationen, och jag vill bara tillfoga att folkpartiets motion har täckt ett väsentligt kryphål i det framlagda lagförslaget.

Fru talman! I det betänkande som vi nu behandlar tas frågan om kontroll över tillverkning av krigsmateriel m.m. upp. Regeringen har i propositionen föreslagit att kontrollen över tillverkning av krigsmateriel skall utsträckas till att också omfatta statliga affärsverk. Vidare föreslås att tillstånd till försäljning, förmedling och tillhandahållandet av ammunition och andra explosiva varor skall anpassas till den nya lag om brandfarliga varor vilken träder i kraft den 1 juli i år. I en motion från folkpartiet yrkas att riksdagen beslutar att kontroll över tillverkning av krigsmateriel skall gälla alla berörda statliga myndigheter inom det speciella området. Den nuvarande tillverkningslagen från 1983 har hittills inte gällt statliga myndigheter. Detta innebär att t.ex. Förenade fabriksverken, FFV, som har tillverkning och försäljning av krigsmateriel som huvudändamål för sin verksamhet, inte omfattas av den nuvarande lagstiftningen på samma sätt som t.ex. Bofors, Saab Missiles m.fl. Regeringen föreslår att FFV skall omfattas av denna tillverkningslag. Att de andra statliga myndigheter som tas upp i den reservation som är fogad till betänkandet inte faller under tillverkningslagen hänger samman med att deras huvudsyfte med verksamheten inte är att tillverka och försälja krigsmateriel. Det utgör faktiskt en mycket begränsad del av verksamheten. För det mesta handlar det om reparationer, justeringar m.m. av viss materiel, framför allt för det svenska försvaret. Dessutom bör påpekas att om någon försäljning sker faller det under den s.k. utförsellagen, vilket gör det möjligt att upprätthålla den kontroll som behövs. Skulle nu emellertid försvarets materielverk, flygtekniska försöksanstalten och försvarets forskningsanstalt, vilka är de berörda statliga myndigheterna, få en ändrad inriktning på verksamheten, dvs. ett mer kommersiellt inslag, är regeringen beredd att återkomma i frågan, vilket också framgår av propositionen. För närvarande är dessa frågor, om än i ringa omfattning, till viss del under beredande i den utredning om krigsmaterielexport och i den om klassificeringsutredning som pågår för närvarande. Dessa utredningar skall vara färdiga senare i höst. Fru talman! Jag vill med detta be att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationen.

Fru talman! Jag skall inte ta lång tid i anspråk. Men jag skall inleda med att yrka bifall till den moderata reservationen som är fogad till betänkandet. Jag skulle för klarhetens skull vilja ställa en fråga till utskottets företrädare. Vi har från moderaterna reserverat oss för att 16-åringar, efter att ha erhållit ett körkort, skulle kunna framföra en bil som kan köras i högst 50 kilometer per timme. Utskottet har yrkat avslag på vår motion.

Jag måste säga att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är viktigt att ett svar lämnas på den frågan.

Fru talman! Som Sten Andersson i Malmö har sagt har moderaterna avgivit en reservation. Reservationen är ny för i år, men frågan har hängt medi ett antal år. Man föreslår alltså något som kallas för en s.k. ungdomsbil. Skillnaden mellan dagens s.k. EPA-traktorer och det nya alternativet skulle vara att ungdomsbilen får köras i 50 kilometer i timmen i stället för 30 kilometer i timmen. Man måste ha genomgått ett godkänt teorioch körkortsprov för att få framföra fordonet. På så vis skulle man få ett fordon, som kan köras något fortare än dagens EPA-traktorer. Men fordonet skulle säkerligen med denna 50-kilometersgräns utgöra en bromskloss i trafikrytmen på våra vägar. Vi tycker att möjligheten att framföra ungdomsbilar framför allt täcks av de EPA-traktorer som i dag trafikerar vägarna.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
Fru talman! Jag ställde en konkret fråga till Sten-Ove Sundström. Låt mig först notera att han anser att en bil som kan framföras med 50 kilometer i timmen är en större bromskloss än den EPA-traktor som endast får lov att framföras med 30 kilometer i timmen. Det är väl ett något förvånansvärt påstående. Jag skall åter upprepa min fråga. Vari ligger den stora skillnaden ur trafiksäkerhetssynpunkt då man säger nej till en bil som endast får lov att framföras i högst 50 kilometer i timmen men säger ja till en motorcykel för samma ålderskategori som i dag kan köras i upp till 150 kilometer i timmen?

Fru talman! Först och främst har jag aldrig sagt att det moderaterna kallar för en ungdomsbil skulle innebära en större bromskloss. Jag har sagt att den innebär en bromskloss eftersom hastigheten i det här fallet är begränsad till 50 kilometer i timmen. Det innebär en ytterligare bromskloss på våra vägar jämsides med dagens EPA-traktorer. Jämförelsen med en lätt motorcykel är litet abstrakt i detta sammanhang. Det är klart att den går betydligt fortare. Men det ställs också i dag andra krav på körkort för lätt motorcykel än vad det gjorde tidigare. Just den speciella frågan har vi inte haft anledning att diskutera i det här sammanhanget i utskottet.
Fru talman! De som har skrivit den här motionen har haft ambitionen att den som skall få framföra en s.k. ungdomsbil skall genomgå både en praktisk och en teoretisk körkortsprövning i exakt samma stil som den som krävs för den som får lov att framföra en lätt motorcykel. De argument som Sten-Ove Sundström i dag har presterat är inte bärande. Men efter att ha läst betänkandet har jag blivit litet hoppfull. Man har inte helt slagit ut idén. Vi kommer, fru talman, tillbaka nästa år. Det är ju så att den person som kan köra en motorcykel som gör 150 km per timme också borde kunna framföra en personbil vars hastighet är maximerad till 50 km per timme.

Fru talman! Vi yrkar avslag på hela denna proposition. Vi menar att det är viktigt att kunna skilja s.k. lapplisor från dem som är anställda i kommunala parkeringsbolag. Jag skall inte bli långrandig, men det finns en text i betänkandet som enligt de uppgifter jag har inhämtat är felaktig. Det står att polisen ibland kan använda kontorister vid t.ex. hastighetsövervakningar. Jag har talat med olika poliser, bl.a. sådana poliser som sitter i polisfackets centrala styrelse, och de säger att detta inte är någonting som man vill ha — det är inte någonting som man eftertraktar. Om en kontorist hjälper till vid en trafikkontroll, så kan han eller hon i och för sig skriva ut namn och adress på den som har kört för fort, men det är polismannen som måste skriva under det eventuella bötesföreläggandet. Detta tar, säger polisen, lika lång tid. Man har alltså ingen nytta av denna ”hjälp”. Fru talman! Än en gång yrkar jag avslag på hela propositionen.

Fru talman! Redan när regeringen förra gången i en annan proposition, 1986/87:51, öppnade för en privatisering av den kommunala parkeringsövervakningen, sade vpk nej till det förslaget. Det gjorde förresten också Svenska kommunalarbetareförbundet. Motiveringen var att kravet på rättssäkerhet och en breddning av trafikövervakarnas arbetsuppgifter var mycket viktigare. Det förslag som vi skall besluta om i morgon, att även de kommunala parkeringsbolagens personal skall kunna förordnas som parkeringsvakter, avvisas inte bara av vpk utan också av de tunga remissintanserna rikspolisstyrelsen och trafiksäkerhetsverket. Deras skäl är att det handlar om brister i offentlig insyn och kontroll, rättsosäkerhet, dubbla roller m.m. Vpk anser att dessa påståenden är helt riktiga. Vi yrkar alltså avslag på hela den här propositionen. För en gångs skull har vi gemensamt med moderaterna i trafikutskottet kunnat skriva en reservation. Men vi vill faktiskt göra mer än så. Vi upprepar det krav vi har haft tidigare. Vi vill — och jag hänvisar till det som jag sade inledningsvis — att de kommunala parkeringsövervakarna skall få utvidgade befogenheter. Det är inte bara fackliga krav som ligger bakom detta, utan det kan motiveras på många sätt. Jag har redan nämnt en del. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i betänkandet.

Fru talman! Regeringens proposition och trafikutskottets betänkande om den kommunala parkeringsövervakningen syftar i huvudsak till att befintliga 141 personalresurser utnyttjas på ett bättre sätt. Till trafikutskottets betänkande har fogats två reservationer, och jag skall helt kort kommentera dem. Även om det finns vissa olägenheter med samordningen av parkeringsövervakningen enligt reservation 1, överväger ändå de positiva effekterna. Det framhåller både departementschefen och utskottsmajoriteten. Förslagen i propositionen bör därför genomföras. I reservation 2 förordas en utvidgning av de kommunala parkeringsövervakarnas befogenheter. Utskottsmajoriteten är inte nu beredd till ett sådant principiellt ställningstagande. All personal som inte direkt har fått en fulländad polisutbildning i ökad utsträckning hjälper polisen i dess arbete anser jag positivt. Den utvecklingen skall vi uppmuntra. Jag vill också passa på att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Fru talman! Det står i betänkandet att man t.ex. vid hastighetsövervakningar kan använda personal som saknar polisutbildning. Som jag sade i mitt första inlägg betraktar inte polisen detta som någon fördel, eftersom det trots allt och til syvende og sidst är en polisman med en polismans utbildning som måste skriva under ett eventuellt bötesföreläggande. Jag skulle vilja fråga: Vad baserar Yngve Wernersson texten i betänkandet på, att personal som inte har polisutbildning skall kunna tillföra verksamheten något positivt? Har man i ett betänkande fört fram ett argument, som sedan har smulats sönder, och ändå vidhåller sin uppfattning, är det på sin plats att man för fram nya och kanske bättre argument.
Fru talman! Jag skulle vilja ha en litet mer utförlig kommentar till uttrycket: ”Utskottsmajoriteten är inte nu beredd till ett sådant principiellt ställningstagande.” Det sades här apropå reservation 2, som vpk skrivit och som handlar om att utvidga befogenheterna för de kommunala parkeringsvakterna.
Fru talman! När det gäller att i polisens verksamhet använda personal som inte har direkt polisutbildning har ju polischefen sagt att det är viktigt att man på det sättet kan öka polisernas befogenheter. Såvitt jag vet och är underrättad om förekommer det redan i dag när det gäller hastighetsövervakning. Om det skulle vara en framkomlig väg att utöka parkeringsvakternas befogenheter för att därmed öka resurserna för trafikövervakning, är jag övertygad om att regeringen i framtiden kommer att lägga fram ett sådant förslag för riksdagen. Men hittills har vi alltså inte fått något sådant förslag.
Fru talman! Jag hoppas för Guds skull att det var en felsägning, när Yngve Wernersson sade att om man använder icke polisutbildad personal skulle det innebära att man ökade polisens befogenheter. Det måste vara resurser som han avser. Vi vet vilka befogenheter en polisman har. Om man skall utöka dem måste det ske i annat sammanhang. Visst finns det, fru talman, tillfällen då polisen använder icke polisutbilda — Prot. 1988/89:125 de personer i sin tjänst, t.ex. vid ingången till polishus, där man har en vakt — 31 maj 1989 från ABAB. Men den vakten sköter alltså inte någon polisiär syssla. I detta betänkande är man faktiskt ute på farliga vägar. Man måste kunna skilja på en person som är anställd i ett kommunalt parkeringsbolag och en polis eller en s.k. lapplisa. De förklaringar som Yngve Wernersson i dag har presterat bär sannerligen inte.
Fru talman! Jag menar självfallet att det här på alla sätt gäller att se till att polisens resurser blir större, så att man på det sättet kan öka övervakningen. Sedan skulle jag vilja kommentera Viola Claessons inlägg. Hon sade att man vid tidigare ändringar hade farhågor för att rättssäkerheten skulle äventyras. Vi har nu sett att någon risk för att rättssäkerheten skulle äventyras inte har uppstått med den förslagsändring som vi gjorde vid det tidigare tillfället.

Fru talman! Jag skall be att få yrka bifall till de reservationer som moderata företrädare står bakom och i övrigt till utskottets hemställan. Jag skall inte bli långrandig; jag skall kommentera två reservationer. I reservation 4 föreslår man att den som inte har haft ett körkort mer än en viss tid skall kunna bli av med det om han eller hon gör sig skyldig till en viss trafikförseelse. Vi förstår att man kanske måste göra någonting för att nyblivna körkortsinnehavare inte skall uppträda så häftigt i trafiken som ibland kanske sker, men principiellt är detta förslag felaktigt. Om två personer under exakt samma förhållanden begår exakt samma brott är det principiellt felaktigt, tycker vi moderater, att de skall ha olika straff. Sedan gäller det reservation nr 8 om ändringen i sekretesslagen. Jag är förvånad över att vi inte har fått med oss övriga oppositionspartier, och inte heller majoritetspartiet. Patientjournal som finns inom hälsooch sjukvården är sekretessbelagd. Om körkortsmyndigheten begär in patientjournalen är den inte sekretessbelagd. Den blir det om någon gör en förfrågan till körkortsmyndigheten och det visar sig att körkortsmyndigheten bedömer det så att en uppgift skulle vara till men för den enskilde. I ett sådant läge kan körkortsmyndigheten sekretessbelägga den. Det innebär, fru talman, att människor automatiskt drar slutsatsen att den 143 Prot. 1988/89:125 vars patientjournal är sekretessbelagd har problem inom det sociala området eller med alkoholen. Därför menar vi moderater att man skall ha exakt samma sekretessbestämmelser när journalen finns hos körkortsmyndigheten som när journalen finns inom hälsooch sjukvården. Till sist, fru talman: Jag vet inte om det är gångbart i kammaren, men baserat på mitt förhållande till kvittningsmannen säger jag som biskop Brask —- Härtill är jag nödd och tvungen” — när jag nu yrkar bifall till motion T437.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande nr 20 föreslås att ändringar skall ske i bl.a. körkortslagen så att snabbare körkortsingripande skall kunna göras. Vidare föreslås åtgärder för att motverka de höga olyckstalen för oerfarna bilförare. Från folkpartiets sida anser vi att det är väsentligt att statsmakterna på alla sätt försöker bekämpa den brutalisering som under de senaste åren skett i trafiken. Det är viktigt att de trafikregler som finns verkligen respekteras. Vi tror att det bästa sättet att uppnå det målet är att fler poliser syns ute bland trafikanterna. Det brister avsevärt på det området i dag. Den preventiva funktionen kan aldrig överskattas. Naturligtvis skall körkortet återkallas för dem som gör sig skyldiga till allvarliga överträdelser av trafikreglerna. Ur allmänpreventiv synvinkel är det eftersträvansvärt att de som bryter mot en väsentlig trafikregel drabbas av en kraftig reaktion från samhällets sida. I det ligger dels att bötesbeloppen bör vara kännbara, dels att körkortet kan omhändertas och sedan återkallas. Vi har således ingen principiell invändning mot att polisen ges utökade möjligheter att omhänderta körkort. Däremot anser vi att det förslag som regeringen i denna del lämnat ger utrymme för alltför mycket av godtycke. I körkortslagens 16 § finns en rad trafikbrott nämnda. Det vore otillfredsställande att i alla dessa fall överlåta till polisen att dels bedöma skuldfrågan, dels bedöma huruvida det är sannolikt att körkortet kommer att återkallas. Fru talman! När det gäller grova hastighetsöverträdelser är skuldfrågan i de allra flesta fall klar och praxis avseende körkortsingripandet entydig. De övriga överträdelserna som nämns i paragrafen är inte lika lättbedömda i fråga om vare sig eventuell skuld eller körkortsdomstols reaktion. Folkpartiet kan därför inte biträda regeringens förslag att ge polisen rätt att i dessa fall omhänderta körkortet. Polisens möjlighet till detta bör inskränka sig till fall då bilföraren är misstänkt för hastighetsöverträdelse. Införande av en prövotid för unga körkortshavare är något som vi från folkpartiets sida tidigare föreslagit. Vi har därför ingen anledning att i dag gå emot den utvecklingen. Avslutningsvis vill jag säga några ord om de äldre bilförarnas situation i dagens trafik. Äldre biiförare är i likhet med unga förare en grupp som är överrepresenterad i olycksstatistiken — det kan vi klart konstatera. Vi har inget att invända mot förslaget att lagfästa läkares skyldighet att till länsstyrelsen anmäla om en körkortshavare av medicinska skäl är olämplig som bilförare. Det är självfallet av vikt att de olika länsstyrelsernas hantering av anmälningarna blir likadan över hela landet. Vi anser vidare att det vore värdefullt för äldre bilförare att få möjlighet att — Prot. 1988/89:125 genomgå vidareutbildning. Trafiksäkerhetsverket bör därför ges i uppdrag 31 maj 1989 att, t.ex. tillsammans med studieförbunden, utarbeta kursmaterial för studiecirklar, riktade till äldre bilförare. Jag vill här starkt understryka det självklara i att denna form av studier är helt frivillig. Med dessa ord, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 5 och 6.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande tar också upp frågan om befogenhet för polisman att omhänderta körkort. Det är den enda punkt där centerpartiet har en reservation. Vi har tyckt att det i förslaget inte är tillräckligt klart belagt vid vilka tillfällen polisman skall få besluta om körkortsindragning. Vi tyckte att man skulle ge regeringen detta till känna. Utskottsmajoriteten gick inte med på det. Jag får beklaga det och vill då yrka bifall till reservation nr 7. Jag har egentligen inte mycket mer att säga i denna sak, men jag vill ändå ställa en fråga, i det här fallet till Hugo Bergdahl. Han sade i sitt anförande — det framgår också av reservationen — att man från folkpartiets sida och även från moderat håll tycker att denna polismannens befogenhet endast skall gälla vid hastighetsöverträdelser. Det förvånar mig att inte folkpartiet bedömer att rattonykterhet är ett så klart trafikbrott att polisman skall kunna dra in körkortet. Men det är möjligt att jag tolkar reservationen fel. Jag hoppas att vi är överens om att polisman vid sådana tillfällen och vid andra trafiköverträdelser, som faktiskt är värre än hastighetsöverträdelser, skall få dra in körkortet. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 7.
Fru talman! Ett självklart svar till Rune Thorén är att polisman skall ha rätt att ta körkortet vid rattonykterhet. Sådan är regeln.

Fru talman! Det är sent på kvällen varför jag skall fatta mig kort. Betänkandet handlar om ändringar i körkortslagen, och samtidigt behandlas en del motioner från allmänna motionstiden, däribland en partimotion från miljöpartiet de gröna. I den kräver vi bl.a. att körkortsinnehavare återkommande skall avlägga körkortsprov. Anledningen är naturligtvis att vi finner det orimligt att man bara skall behöva avlägga ett enda prov och därefter kunna köra bil i kanske 50 år. Vi vet alla att bilkörning är något mycket farligt. Över 800 människor dör varje år i trafikolyckor i Sverige och tiotusentals skadas. Det är alltså både rimligt och nödvändigt med återkommande körkortsprov. På så sätt tvingas framför allt de som kör litet att lära sig de nya regler och skyltar som finns. Ambitionen skall också vara att upprätthålla en god körskicklighet hos bilförarna. ; Tyvärr har inte utskottsmajoriteten velat biträda detta krav, varför vi har reserverat oss och fått stöd av vpk. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till 145 reservation 3.

Fru talman! I detta betänkande behandlas bl.a. förslag om snabbare körkortsingripande i vissa fall samt insatser för att motverka de höga olyckstalen bland nya och oerfarna fordonsförare. Till betänkandet har fogats åtta reservationer, och jag övergår nu till att något kommentera dessa. De två första reservationerna kommer från moderaterna och folkpartiet och behandlar den nya kursplanen och teoriprovet samt läromedelsproduktionen. Det har länge stått helt klart att körkortsutbildningen måste moderniseras. Därför har bl.a. ett nytt teoriprov tillkommit, och det har använts sedan en tid tillbaka. Men som också framgår av utskottsbetänkandet är det svårt att förutse effekterna av en ny utbildning förrän den har fungerat en tid. Därför utgår utskottet från att TSV utvärderar utbildningen enligt den nya kursplanen. Påståendet om monopolisering av läromedel och förarutbildning kan inte utskottet instämma i. TSV producerar inte läromedel för förarutbildningen. Dessutom prövar näringsfrihetsombudsmannen nu en anmälan mot TSV med anledning av uppgifter om näringsfrihetsbegränsande uppträdande. Mot denna bakgrund avstyrks nämnda krav i reservationerna. I reservation 3 kräver vpk och miljöpartiet återkommande prov för både yngre och äldre bilförare för att dessa skall få behålla sina körkort. I och med morgondagens beslut om provisoriskt körkort skapar vi ett extra tryck på de yngre och oerfarna bilförarna. För de äldre bilförarna diskuteras inom TSV många olika förslag, bl.a. frivilliga åtgärder och riktad information. Vi i utskottsmajoriteten ställer inte upp på kommunisternas och miljöpartiets förslag om återkommande prov för de äldre för att dessa skall få behålla sina körkort. I reservation 4 framförs uppfattningen att det i princip skall krävas avläggande av nytt förarprov men att avsteg från en sådan regel bör kunna medges. Det skall noteras att det provisoriska körkortet kommer att gälla under en provperiod om två år, då man skall visa att man har tillgodogjort sig utbildningen. Om så inte är fallet och man i handling i trafiken visar att man inte har förstått eller tillgodogjort sig utbildningen, skall man självfallet få göra ett nytt prov. Det är själva idén med ett provisoriskt körkort. I reservation 5 behandlas frågan om varning till körkortsinnehavare vid trafiksäkerhetsbrott. Frågan om trafiknykterhetsbrott kommer att tas upp i ett särskilt sammanhang. Därför tycker vi i utskottsmajoriteten att det finns anledning att avvakta det kommande förslaget på det området. I reservation 6 vill reservanterna begränsa körkortsindragningen till situationer som enbart gäller avsevärda hastighetsöverträdelser. Vi som företräder utskottsmajoriteten anser i likhet med kommunikationsministern att körkortet kan tas om hand på platsen vid allvarliga trafikbrott som med stor sannolikhet kommer att leda till indragning av körkortet. Vidare begär centern ett nytt förslag med preciseringar av i vilka fall polisen skall få ta hand om körkortet. Vi i majoriteten vill avvakta erfarenheten av polisens tillämpning av den ordning som föreslås innan någon ändring aktualiseras. Den åttonde och sista reservationen står moderaterna bakom, och den handlar om sekretessfrågor hos körkortsmyndigheterna. Vi anser att erfa renheterna av den nya ordningen bör avvaktas innan vi aktualiserar frågan Prot. 1988/89:125 om strängare sekretess. 31 maj 1989 Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i
Fru talman! Jag och miljöpartiet i övrigt är självklart nöjda med propositionens inriktning framför allt vad gäller att skärpa reglerna för yngre människors körkortsinnehav. Likaså är vi nöjda med de utökade möjligheterna att dra in körkortet vid trafikbrott. För de äldre körkortsinnehavarna har dock inte regeringen så mycket att komma med. Närmare bestämt är det ingenting konkret. Man talar bara allmänt om information till dem osv. Men vi skall ha klart för oss att synen försämras hos äldre människor, rörelseförmågan försämras och stelhet i nacken är vanlig. Det är ofta svårare för äldre människor att titta i backspegeln. Det kan därför vara intressant att närmare studera möjligheterna till upprepade körkortsprov för framför allt äldre människor. Det finns exempel på länder som har genomfört en sådan ordning. I exempelvis Australien får äldre bilförare göra om körkortsprovet varje år — om jag är rätt underrättad. Det sker visserligen vid ganska hög ålder, men då är det befogat eftersom olycksriskerna snabbt ökar hos äldre människor. Ett sådant förslag kommer kanske från regeringen längre fram.
Fru talman! Sten-Ove Sundström huserar och säger att ett provisoriskt körkort har man på prov. Det tror jag att alla förstår. Var litet konkret, Sten-Ove Sundström, och tala om för mig varför exakt samma trafikbrott skall få olika påföljder. En person som har haft körkort i ett år blir av med körkortet, men en person som haft körkort i tio år blir inte av med sitt körkort, trots att det handlar om exakt samma situation under exakt samma förhållanden. Det tycker vi moderater är principiellt felaktigt. Sedan, fru talman, vidare till vår reservation 8 angående sekretesslagen. Varför kan inte en journal, som är totalt sekretessbelagd när den finns inom hälsooch sjukvården, fortfarande vara sekretessbelagd när den överlämnas till körkortsmyndigheten? Som det är i dag sekretessbelägger körkortsmyndigheten vissa uppgifter, om det är till men för den enskilde. Men det innebär ju helt klart att man talar om för allmänheten att den person som uppgifterna avser har problem. Jag förstår inte, fru talman, att riksdagens övriga partier inte kan ställa upp på den moderata reservationen, där vi säger att det skall vara exakt samma sekretess för en patientjournal när den finns inom sjukvården och när den lämnas över exempelvis till körkortsmyndigheten.
Fru talman! Sten-Ove Sundström tycker att vi överdriver riskerna för att få en monopolisering av läromedelsproduktionen på det område som reservation 2 gäller. På andra områden inom utbildningssektorn finns konkurrensen 147 med i bilden, och i förarbetena till den nya kursplanen på det här området kan man läsa mellan raderna att risken finns för att vi skulle råka ut för en monopolisering. Med vår reservation har vi velat ”mota Sten-Ove i grind”.
Fru talman! Låt mig först säga till Roy Ottosson att vi fortfarande tror att det är bättre med en riktad information till de äldre bilförarna, att man prövar sig fram på andra vägar, än att kräva återkommande körkortsprov. Sedan vill jag bara säga att jag tror att Sten Andersson i Malmö, trots de skrivningar vi har i utskottsbetänkandet, totalt har missat poängen med sekretessen här, och jag ber Sten Andersson att han kollar upp det vi har skrivit på s. 26 och 27 i betänkandet. Att tillmötesgå förslaget i den moderata reservationen skulle innebära att sekretessen beträffande patientjournalen blir total hos körkortsmyndigheten, medan så inte behöver vara fallet när journalen överlämnas från hälsooch sjukvården och efter det att den har återlämnats dit.
Fru talman! Vi begär att det skall vara samma sekretess som inom sjukvården, när en patientjournal överlämnas till körkortsmyndigheten. Vi kan inte se att det finns något skäl för den skillnad som utskottsmajoriteten tycker att det skall vara.
Fru talman! Med hänvisning till att socialförsäkringsutskottets betänkande 19 inte har slutbehandlats av riksdagen i dag, hemställer jag om ett par ändringar i bil. 3 till det betänkande vi nu behandlar, mom. 20 i utskottets hemställan.

Fru talman! I den nu så beryktade kompletteringspropositionen finns det en fråga som har föranlett det lilla behändiga betänkandet nr 14 från bostadsutskottet. Det gäller bostadsministerns förslag att återinföra produk = Prot. 1988/89:125 tionskostnadsprövningen vid nybyggnad av vad som numera kallas låntagar — 31 maj 1989 byggda egnahem. Den prövningen avskaffades för drygt tre år sedan, och motivet då var lovvärt, nämligen att minska länsbostadsnämndernas arbete dre; AR eller med andra ord minska administration och regleringar. f ST - pe 3 När nu regeringen föreslår återinförande av denna kostnadsprövning, för FE y88da egnahem borde det vara logiskt att tyda detta som att länsbostadsnämnderna helt plötsligt fått mindre arbetsbörda och att man gott kunde låta dem utföra kostnadsprövningen på nytt. Såvitt jag vet är emellertid länsbostadsnämnderna inte utan arbetsuppgifter, utan det är tydligen helt andra syften som föranlett propositionen, nämligen att regeringen vill ha mer byråkrati och nya regleringar. I reservationen till bostadsutskottets betänkande yrkas avslag på propositionen i denna del. Jag trodde att alla i dag var överens om att vi borde minska inslagen av regleringar och styrning, eftersom de bara leder till, som vi säger, obalans på bostadsmarknaden. Vi tror i stället att lånebestämmelserna för alla bostäder borde förenklas och göras mera enhetliga och utgå från en normalkostnad för en god bostad. Erfarenheterna av försöken att med administrativa regleringar pressa ner byggkostnaderna är ju dåliga, och därför är denna återgång till en tidigare regleringsprocedur dömd att misslyckas. Fru talman! Jag yrkar således bifall till reservationen vid betänkande 14 från bostadsutskottet.

Fru talman! När Jan Strömdahl säger att han inte är med på reservationen, konstaterar jag bara att aldrig får man vara riktigt glad.

Fru talman! Regeringens förslag i kompletteringspropositionen om att produktionskostnadsprövningen skall återinföras vid den statliga bostadslångivningen i samband med nybyggnad av låntagarbyggda egnahem tillstyrks av majoriteten i utskottet. Motionsyrkanden från moderaterna och folkpartiet om att regeringsförslaget skall avvisas avstyrks av utskottet. Reservation har avgivits till förmån för motionsyrkandena. 149 Fru talman! Sakläget är följande. Vid prövning av statligt bostadslån till nybyggnad av bostäder sker en kostnadsprövning enligt 22 § nybyggnadsförordningen. Sedan den 1 januari 1988 skall kostnadsprövningen endast avse frågan om kostnaderna för byggnadsprojektet är skäliga med hänsyn till produktionsförhållandena och projektets allmänna kvalitet. Detta sker normalt bl.a. genom en bedömning av om den beräknade byggkostnaden per kvadratmeter bostadsyta är rimlig. Före år 1988 skulle även en bedömning göras av den s.k. överkostnaden, dvs. produktionskostnaden i relation till det schablonberäknade låneunderlaget, inte var för stor. Kostnadskontrollen avser endast bostadslån för hyresoch bostadsrättshus och säljarbyggda egnahem. För låntagarbyggda egnahem sker ingen som helst kostnadskontroll. Kostnadsprövning av låntagarbyggda egnahem har dock krävts i tidigare gällande låneförfattningar. I den dåvarande bostadsfinansieringsförordningen fanns en möjlighet att inte bevilja lån till säljarbyggda egnahem, om försäljningspriset blev för högt. Spåren förskräcker, skulle man kunna säga. Vi har fått oroande, för att inte säga alarmerande rapporter från skilda håll. Den nuvarande höga efterfrågan på bostäder har lett till att produktionskostnaderna för låntagarbyggda egnahem i många fall överstiger vad som godtas för motsvarande säljarbyggda egnahem. Då är det något som är snett. Fru talman! Vi måste hushålla med statens resurser. Varför är då lagförslaget så brådskande? För det första ökar byggkostnaderna mest för småhus. Den genomsnittliga produktionskostnaden per kvadratmeter i gruppbyggda småhus var 8 254 kr. under fjärde kvartalet 1988. Det innebär en ökning med 55 96 sedan första kvartalet 1985. Som jämförelse kan nämnas att konsumentprisindex under samma period ökade med 20 960. Ökningstakten har varit speciellt markant under de senaste två åren. I december 1988 låg kostnaden per kvadratmeter i gruppbyggda småhus på 8455 kr. För det andra hamnar de statliga subventionerna ofta i fel ficka. De diskonteras i många fall i tidigare led. Med hänvisning härtill förordas att en produktionskostnadsprövning återinförs vid nybyggnad av låntagarbyggda egnahem. Vi tycker att detta är riktigt. Utskottsmajoriteten delar bostadsministerns uppfattning att de nya bestämmelserna ger tillräckligt med utrymme för att beakta alla de omständigheter som skäligen kan motivera kostnaderna i det enskilda fallet. Lånemyndigheten, länsbostadsnämnden, föreslås få den särskilda möjligheten att i skälig utsträckning beakta olika omställningsproblem som kan uppkomma. Vi menar att kostnadsprövningen skall göras i alla låneärenden där lånebeslut meddelas efter utgången av juni månad 1989. Det av mig nu nämnda förslaget har väckt negativa reaktioner från folkpartiet och moderaterna, som helt avvisar detsamma. Centern har efter hand böjt sig för de både broderpartierna och i sista stund ställt sig bakom reservationen. I folkpartiets motion hänvisas i allmänna ordalag till byråkratin, på det sätt som också Leif Olsson här har redovisat. Men det är inte fråga om byråkrati, utan om att kostnadsökningarna är så oroande att vi i detta fall måste dra åt skruvarna. Moderaterna anför ungefär samma skäl. De hänvisar till byråkra = Prot. 1988/89:125 tin, till tillgång och efterfrågan osv. 31 maj 1989 Fru talman! Den kritik som framförs är gammal skåpmat, som nu återigen tas fram ur skafferiet för att serveras på nytt. Kritiken är dessutom KOruäsprö vin ER pe sr é ä RE AG för bostadslån missvisande. Jag vill säga till folkpartiets och den övriga oppositionens örlå bydsd representanter att länsbostadsnämnderna självfallet har arbetsuppgifter, för förr Y88CA egnahem men att vi måste pressa kostnaderna och därför inte kan avstå från att vidta åtgärder. I reservationen framhålls att bostadssektorn är genomreglerad osv. Fru talman! Vpk och miljöpartiet har accepterat den ordning som råder. Det finns en majoritet i utskottet för tillstyrkande av regeringsförslaget, och det finns utomordentligt många skäl för att återgå till tingens tidigare ordning. Vi delar bostadsministerns uppfattning att produktionskostnadsprövningen snarast bör återinföras, och det är också vad majoriteten förordar.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
Fru talman! Den schablonberäkning som vi vill ha kvar tills vi hittar något bättre är naturligtvis inte fulländad. Den svarar dock bra mot kravet på enhetlighet och enkelhet. Vi skriver faktiskt i vår reservation att vi tycker att en reformering av bostadslånesystemet skall ske som skulle innebära enhetlighet och enkelhet. Kostnaderna borde kunna uttas inom normalkostnaden för en bra bostad. Det tycker jag är en avgörande faktor i denna debatt.
Fru talman! Vi delar inte oppositionspartiernas skrivning i det här fallet och deras optimism och allmänna syn i övrigt när det gäller kostnadsprövningen och kostnadsutvecklingen. I denna sena nattens timma vill jag i mitt sista inlägg bara säga att vi tycker att det är ett bra förslag. Det är ett förslag som kanske hade kunnat komma tidigare på riksdagens bord, men nu ligger det där. Vi hoppas att lånemyndigheten och länsbostadsnämnden skall kunna vara med och leka i elden i fortsättningen och se till att det inte råder en tingens ordning, där man får bygga till vilka priser som helst. Det gäller, fru talman, att hushålla med statens resurser. Det är därför riktigt med det förslag som regeringen och bostadsministern har lagt fram.

Fru talman! Jag vill bara säga några ord i detta ärende. Magnus Persson har redan motiverat varför även vi i miljöpartiet, liksom vpk, stöder regeringens förslag. I utskottsbetänkandet står att när man nu inför den här prövningen skall sådana kvaliteter beaktas som medför bättre bostadsfunktion eller som minskar de framtida driftsoch underhållskostnaderna. Vi i miljöpartiet ser därigenom ökade möjligheter till att man får ta in sådana investeringar i 151 låneunderlaget som ger bättre resurshushållning och som bättre tillvaratar miljöns intressen. Det skulle således ge möjlighet att bygga mera ekologiskt i ordets rätta bemärkelse. Detta innebär inte att vi inte på sikt tycker att man skall se över hela bostadslånesystemet. Vi tycker dock inte att moderaternas, folkpartiets och centerpartiets reservation är osympatisk. Det var dock litet mycket att komma med i samband med denna ganska enkla åtgärd, som ju faktiskt kan spara en hel del pengar och som kan medföra ett rättvisare sätt att agera under mellantiden. Det läcker ut pengar från staten i form av lån som inte borde ges, därför att de byggen de ges till är alldeles för dyra. Därför tycker vi att det här är ett riktigt ingripande just nu. Men som sagt, vi vill gärna ha en reformering av bostadslånesystemet.